Herr talman! Herr Wedén har interpellerat inrikesministern beträffande frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring, och jag tänker inte falla honom i ämbetet. Jag vet inte vad inrikesministern kommer att svara herr Wedén. | Den kommitté, som jag tillhör, har till uppgift att försöka få fram ett förslag som ger försörjning åt medborgarna i samband med arbetslöshet. Det har aldrig hänt att en kommitté fått direktiv så utformade: »Ni skall utreda denna fråga och lägga fram förslag som är så eller så utformade.» Det: är möjligt att kommittén kan lösa frågan utan en allmän försäkring, men det kan också hända att den inte kan göra det — det får vi se när vi har utrett frågan. Svaret på herr Wedéns fråga är således, att en allmän försäkring föreslås om vi finner att det är nödvändigt för att åstadkomma det resultat för vilket utredningen tillsatts. Herr Wedén berörde också det förhållandet, att vårt förslag till skydd åt de äldre inte omfattar företagarna. Jag tror att fru Raber från Gnesta — som i går frågade mig i TV — förstod detta bättre än herr Wedén. Jag framhöll att vårt förslag gällde arbetstagare, och eftersom det inte gällde företagare skall vi inte ta bort den möjlighet som nu finns att ge ersättning åt arbetslösa företagare, nämligen i form av kommunalt kontantunderstöd vid arbetslöshet. Det ta framhöll jag för henne och det begrep hon. Att herr Wedén inte förstår det kan jag inte hjälpa.

Herr talman! Vad damen i Gnesta förstod är kanske svårt för oss att yttra oss om. Men jag begriper så mycket att om herr Bengtssons kommitté hade valt den linje som förordats i motioner från folkpartiet hade hennes utsikter att få sina problem lösta varit större. I mitt tidigare anförande i dag påpekade jag att arbetsmarknadsstyrelsens chef framhållit, att en växande andel av de arbetslösa, även på löntagarsidan, är oförsäkrade. Herr Bengtssons svar på min fråga, huruvida detta föranleder någon reflexion från hans sida angående fördelarna med en allmän arbetslöshetsförsäkring, är en hänvisning till inrikesministern, vilket jag för all del ur vissa synpunkter kan förstå. Men för herr Bengtssons egen del är svaret bara ett jaså.
Herr talman! Folkpartiet drev ju i våras linjen, att man :' skulle lösa denna fråga genom förtidspensionering. Herr Wedén säger, att om vi följt dess förslag, så hade vi löst det problem vi nu diskuterar. Skall man förtidspensionera dessa ungdomar, innan de kommit in på arbetsmarknaden? Man får nästan det intrycket av herr Wedéns anförande. Det stora problemet är självfallet de ungdomar som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Den initialarbetslöshet som förekommer i vissa yrken är ett mycket allvarligt problem, som min kommitté diskuterat med SACO, och det problemet är det inte så alldeles lätt att klara med en allmän sysselsättningsförsäkring. Vi har ännu inte kommit på metoderna att lösa det problemet; det har inte ens folkpartisterna i kommittén gjort. Mitt svar är alltså, att vi med alla till buds stående medel skall försöka få fram förslag om åtgärder som ger försörjningsskydd åt medborgarna i vårt land, när vi inte kan skaffa dem arbete. Men om det skall ske genom allmän sysselsättningsförsäkring, det får vi se när vi är färdiga med utredningsarbetet.
Herr talman! Herr Bengtsson i Varberg ville i sitt inledningsanförande göra gällande att det är socialdemokraterna som svarar för alla initiativ. Jag vill då bara göra den reflexionen, att det ju var centern först som aktualiserade frågan om en sysselsättningsförsäkring. Det skedde i en utredning som, om jag inte missminner mig, lades fram redan 1963. Man frågar sig, varför centern den gången inte fick något stöd av utredningens majoritet. När folkpartiet och så småningom även högern anslutit sig till denna tanke, är det litet underligt att det är på socialdemokratiskt håll som man är mest tveksam. Jag frågar mig, om det är så förfärligt svårt att finna en teknisk lösning i denna fråga, att det skall behöva ta sju, åtta år, innan en sysselsättningsförsäkring kan genomföras. Jag tycker, herr Bengtsson i Varberg, att initiativkraften på socialdemokratiskt håll då inte är så särskilt stor.

Herr talman! I en vital och livsduglig demokrati skall makten skifta eller åtminstone kunna skifta. I nästan 35 år har socialdemokratin suttit vid makten, en tid under vilken många betydelsefulla sociala reformer kunnat genomföras. Ingen kan förneka att det socialdemokratiska «= regeringsinnehavet = i mångt och mycket varit framgångsrikt men ingen kan heller förneka att misslyckandena under det senaste decenniet varit katastrofala för vårt land. För långt maktinnehav kan medföra maktfullkomlighet och fara för enpartivälde. Jag skulle vilja likna den nuvarande politiska situationen vid en löpare, som år efter år vinner svenska mästerskapet. När han till slut märker att han inte har någon konkurrens slutar han att träna och att skärpa sig i vetskapen om att han ändå kommer att vinna. Bostadsbristen, köerna utanför sjukhusen, åldringsvården och lokaliseringspolitiken är några av de många problem som vår sittande regim inte kunnat lösa. Ja, man har inte ens skärpt sig för att lösa frågorna. Oppositionen vann inte senaste valet på sin egen förmåga utan helt enkelt på socialdemokraternas oförmåga. Vad har då hänt efter valet? Som jag förut sade: När man får konkurrens skärper man sig. Socialdemokraterna har lagt sig på offensiven. Vid den extra partikongressen antog man vissa huvudlinjer för den framtida politiken, bl.a. i fråga om relationerna mellan samhälle och näringsliv. Många väljare i vårt land hade givetvis väntat sig att valframgångarna för den demokratiska oppositionen skulle medföra ett närmare samarbete mellan de tre borgerliga partierna, ett samarbete som skulle leda till ett för väljarna klart begripligt alternativ till den socialdemokratiska politiken. Det är ju ändå mer som förenar än som skiljer de demokratiska oppositionspartierna. Alla måste vara medvetna om, att ett regimskifte endast kan åstadkommas genom samarbete. Trots detta fortsätter många av våra oppositionspolitiker att markera olikheter de tre partierna emellan, olikheter som ofta är uppkonstruerade. Man anstränger sig att markera skillnaderna mellan de tre partier, som på ett eller annat sätt, om ett nytt regeringsalternativ skall komma till stånd, måste samarbeta. Jag anser att ett sådant agerande försvagar oppositionens attraktionskraft på flertalet väljare, som inte är intresserade av om det ena eller det andra av de tre partierna får flera eller färre röster utan som framför allt vill se en arbetsduglig regering komma till makten. Splittringspolitiken leder till att motsättningarna fördjupas mellan de tre partier, som i ett senare skede måste samverka. Många menar att ett nära samgående skulle leda till att man tappade väljare på vänsterkanten. Visst kan det vara riktigt beträffande vissa väljare. Men en sådan uppfattning är ofta bara frukten av en politik som gårdagens valtaktiker fört: att å ena sidan framhålla högerpolitik som någonting helt oacceptabelt och att å andra sidan säga att mittenpolitiken endast är en nyans av den socialdemokratiska politiken. Väljarna får genom sådant tal bara uppfattningen, att det är ett stort gap mellan de båda grupperna inom oppositionen. Jag och många samlingsvänner med mig menar, att ett fortsatt markerande av olikheter kan bli ödesdigert. Om nyansskillnader som måste finnas mellan självständiga partier framhävs enbart för att man vill markera olikheterna, då förvandlas ofta bagateller till principiella skiljaktigheter som inte går att överbrygga. En sådan politik måste överges. De tre demokratiska oppositionspartierna måste inför valet 1968 skapa ett alternativ till den socialdemokratiska politiken, ett alternativ som är vida överlägset socialisternas. De tre oppositionspartierna måste enas och samarbeta i så viktiga frågor som arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och den ekonomiska politiken. Har man tankar på att samarbeta efter valet, är det lika bra att börja med det samarbetet på en gång. Lämna alla dessa valtaktiska funderingar om att tappa vänsterväljare och redovisa i stället gemensamma alternativ, hur man tänker sig att lösa 1960 och 1970-talens vitala problem! Ärlighet och klar målsättning skrämmer inga väljare vare sig till vänster eller till höger utan stimulerar 1 stället väljare, som helt naturligt under de gångna åren tappat förtroendet för den splittrade oppositionen. Skulle våra tre demokratiska oppositionspartier inte gå väljarna till mötes i deras krav om samverkan över snäva, ofta uppkonstruerade partigränser och låta enstaka skiljaktigheter undanskymma den gemensamma grundsynen på hur vårt samhälle skall utformas, kommer med all säkerhet väljarna att ta saken i egna händer och en ny partibildning att uppstå vid nästa års val. Krafter är redan i gång att starta en folkrörelse, men ännu hoppas man i ledande kretsar, att en sådan sista åtgärd inte skall behövas utan att i stället de tre demokratiska oppositionspartierna skall gå en markant väljaropinion till mötes. Sluta upp med den många gånger irriterande och utmanande inbördes polemiken, sätt inte det egna partiets väl före den gemensamma oppositionens utan utforma redan nu ett gemensamt alternativ för 1960 och 1970-talens viktiga frågor! Ja, herr talman, jag skulle kunna säga mycket mer i denna för vår inrikespolitik så viktiga fråga, men jag vill inte försumma att i den här remissdebatten liksom många gånger förr även ägna tid åt problem och frågeställningar, vilka i jämförelse med andra problem framstår så överskuggande att allt annat synes så smått och futtigt. Jag syftar på vår tids största fråga — förhållandet mellan fattiga och rika länder och därmed den svenska u-hjälpen. Vi känner alla så väl till den fruktansvärda situationen ute i världen. Vi vet så väl att inte ens hälften av jordens befolkning äter sig mätt. Vi vet att miljoner människor dör i sjukdomar som går att bota. Vi känner till befolkningsexplosionen. Men allt detta tycks för många av oss vara något som ligger så oändligt långt borta, något som inte rör oss.

Kallt konstaterar man att det inte finns någon större opinion i vårt land för vidgad u-landshjälp. Man glömmer då att det ju är politikern och samhällsomformaren som skall skapa denna opinion. Kände våra medmänniskor till situationen ute i den stora världen tror jag, att det skulle vara få som skulle ställa sig avvisande till både en och flera procent av nationalprodukten till vår u-landshjälp. Som jag tidigare påpekat är det inte våra pensionärer eller andra sämre lottade medmänniskor som skall betala u-landshjälpen utan den bör finansieras genom skatter och på varor som vi alla kan undvara, d.v.s. lyxvaror. Den opinion som ännu inte finns måste skapas av våra politiker. Vi har att gå i spetsen och inte bara sätta oss ner och vänta på öpinionsyttringar. I mångt och mycket har vår u-landshjälp hittills misslyckats, vilket gjort att många människor är avogt inställda. Misslyckandena har ofta berott på att vi inte följt den omfattande internationella forskningen på området. För litet har också gjorts för att öka den svenska biståndsforskningen. Vår "kunskap om u-ländernas förhållanden och vårt bistånds verkningar är fortfarande synnerligen bristfällig. Vi borde göra större ansträngningar för att ta reda på resultaten av tidigare svenska biståndsinsatser. Framför' allt borde vi lära oss av dem som förut arbetat i dessa länder. Vi borde ta lärdomar av t.ex. våra svenska missionärer. För att kunna hjälpa ett land måste man känna till den kulturella bakgrunden i landet, känna människorna, veta hur de reagerar och hur de uppfattar olika situationer med sitt tänkesätt. Givetvis kommer fortfarande fel att begås i den svenska biståndsverksamheten, men det går inte längre att tala om några barnsjukdomar. Vår statliga u-hjälp började redan på 1950-talet, och med de erfarenheter som man gjort under åren måste allmänheten kunna begära att barnsjukdomarnas tid är förbi. Tyvärr visar sig att vi helt säkert även i fortsättningen kommer att göra många felsteg och misstag som bl.a. beror på att de svenska tekniska och finansiella bistånden handhas av olika myndigheter. Samordningsarbetet mellan dessa olika instanser söker alltjämt sina effektiva former. Den nuvarande splittringen på ett flertal myndigheter är inte rationell och medför tidsspillan och alldeles för höga administrationskostnader. Den tekniska och finansiella hjälpen bör i sin helhet enligt min mening skötas av en myndighet, gärna av SIDA, men helst skulle jag vilja se att hela den svenska biståndsverksamheten sammanfördes i ett departement och att vi fick en egen u-landsminister. På så sätt skulle man t.ex. kunna undanröja det dubbelarbete som nu många gånger sker i finansoch utrikesdepartementen och på SIDA. Man skulle också kunna tänka sig att SIDA får ta hand om allt bistånd och får ett samlat anslag under utrikesdepartementet. Den som sysslar: med u-landshjälp slutar aldrig att förvåna sig över den bristande koordinationen mellan olika statliga och frivilliga projekt. Det talas ofta så vackert om missionen. men den får inte många miljoner, utan det är mest fråga om vackra ord och fraser, ofta från den:.här talarstolen. SIDA försöker. ännu: så länge att sköta projekten från hemmaplan, vilket en ligt min mening är felaktigt — det går inte att i detalj sköta fältprojekten från kontoret på Klarabergsgatan. Biståndsarbetet är alldeles för komplicerat, något som den som personligen upplevt hjälparbetet i ett u-land säkert kan understryka. Professor Torsten Gårdlund, en av våra främsta experter, berättar som många andra att en expert i ett u-land själv ofta måste författa svaret på de skrivelser som avlåtits och under veckor följa skrivelserna från kontor till kontor för att uppnå verkställighet. Instrument och produkter som ingår i biståndet kommer inte in i landet förrän efter de mest mardrömsliknande formaliteter. I sin strävan att hjälpa måste experten ofta jaga personer som undviker honom och undvika personer som jagar honom. Den underutvecklade världen är en värld full av administrativa krissituationer. Det bistånd man vill ge denna värld låter sig inte manövreras från fjärran länder. SIDAS:s verksamhet måste decentraliseras till fältet. Varje mottagarland måste få sin projektchef, gärna en biståndsattaché som är fast knuten till vår ambassad i vederbörande hjälpland, en man som skall kunna koordinera hjälpverksamheten ute på fältet. Det är rent skrämmande att se hur man nu arbetar på olika håll. Många gånger finner man att den som leder den statliga hjälpen inte känner till missionens eller de frivilliga organisationernas hjälparbete i samma land. Under min senaste resa för några veckor sedan berättade en missionär för mig, att han träffat två svenska fredskårister, som uttryckt sin. förvåning över att det fanns andra svenskar på platsen, trots att missionen arbetat där i över 100 år. En koordination skulle inte bara behövas mellan våra olika :svenska projekt.- utan också. mellan andra länders. I. exempelvis Etiopien driver. Centerns ungdomsförbund en utmärkt jordbruks skola i Backo, och inte långt därifrån arbetar tyskarna på en annan farm. Hur värdefullt skulle det inte vara att koordinera och ta del av varandras erfarenheter! I Etiopien arbetar SIDA med ett stort regionalt projekt inom jordbruket. Det bedrivs egen forskning rörande lämpliga sädesslag m.m. Inte långt därifrån driver Rädda barnen en jordbruksfarm för rehabiliterade spetälska. Tänk vad det skulle kunna betyda om man kunde utbyta erfarenheter beträffande lämpligt utsäde och samordning av transporter! Nu arbetar man och sliter som myror men drar ofta åt olika håll. En kunnig och fast projektchef som kunde samordna frivillig och statlig u-landshjälp i våra biståndsländer skulle medföra en oerhörd effektivitet. Vår u-hjälp skulle också tjäna på att SIDA inte låstes vid specifikt svenska förvaltningsregler utan finge verka efter de linjer uppgifterna kräver. Nu följs projekten ofta via bristfälliga kvartalsrapporter och genom sporadiska informationsoch inspektionsbesök på fältet. Det blir mycket omfattande korrespondens i småärenden — ett förfarande som är mycket irriterande för personalen på fältet. Till följd av en organisation som delvis är byråkratiskt uppbyggd tar det ofta lång tid att få besked från ' Sverige. Postgången är långsam och handläggningen inom SIDA tar också för lång tid. Proportionellt har SIDA inte fler skrivbiträden än andra ämbetsverk trots att hela förvaltningen sköts brevledes. Våra mottagarländer har från början ofta valts mycket slumpmässigt, vilket gör att det i vissa länder är mycket svårt att utföra arbetet. Projekten har från början inte förberetts tillräckligt. En flaskhals för ökningen av u-landshjälpen är rekryteringen av personal. Kontraktstiden är för kort, ofta bara två år. Vederbörande hinner aldrig sätta sig in i arbetet förrän det är tid att resa hem igen. Många får inte heller tillgodogöra sig tjänsteårsberäkning. Familjer med barn har svårt att engagera sig i u-landsarbete därför att det saknas skolor för barnen och tillräcklig hjälp inte ges av våra myndigheter för att stimulera barnfamiljer att söka u-landstjänst. Utredningen <Skolgång borta och hemma har i sitt betänkande lagt fram många goda förslag, men alltför lång tid har redan förflutit utan att våra u-landsarbetare har fått sina självklara rättigheter uppfyllda, t.ex. ersättning för skoltransporter, fria läroböcker till barnen, rätt till fri undervisning vid svenskt korrespondensinstitut etc., för att här bara nämna några av de problem som måste lösas. Våra myndigheter måste på allt sätt stimulera de medborgare som vill göra en aktiv insats i u-länderna. Beträffande tjänsteårsberäkningen borde man t.ex. enligt min mening få ett extra tilllägg vid tjänstgöring i ett u-land. Varför skall inte varje svensk medicine kandidat få räkna som en merit att han reser ut till ett u-land? Där kunde den blivande läkaren få se sjukdomsfall, som han här hemma kanske bara kan studera i böcker. Jag har själv upplevt hur en grånad sjuksköterska i ficklampssken fått gripa till operationskniven. Här hemma skulle hon ha blivit anmäld för medicinalstyrelsen för ett sådant handlande; där ute. gäller det många gånger liv eller död. Tänk vilken oerhörd nytta en ung medicine kandidat skulle kunna göra där! Jag upphör aldrig att förvåna mig över hur svåra och pressande förhållanden många av våra frivilliga u-landsarbetare tvingas arbeta under. Här hemma talas det ofta om att de rätta administratörerna saknas; om de funnes skulle vi kunna ge större ekonomisk hjälp. Men jag kan försäkra att de administratörerna många gånger finns; det är. de ekonomiska förutsättningarna som saknas. En ung svensk läkare som jag träffade för några veckor sedan i Addis Abbeba arbetade på sin fritid på ett spetälskesjukhus, och han anförtrodde mig att han många gånger stod helt maktlös därför att det fattades nödiga mediciner för att bota vissa barnsjukdomar. Jag träffade också en sjuksköterska ute i ödemarken, som varit tvungen att amputera foten på en av sina patienter och som saknade medel för att skicka den sjuke vidare till sjukhus. Det är en skam att många av våra frivilliga, välutbildade u-landsarbetare skall behöva arbeta under sådana förhållanden! Världsnöden är i dag så stor att varje form av hjälp är av betydelse: frivillig och statlig u-landshjälp, industrihjälp, statliga investeringsgarantier, förbättrad handel med tullnedsättningar för u-länderna 0. s. Vv. På tal om den enskilda u-landshjälpen träffade jag en gång 23 svenska pojkar i Sudan. De var anställda vid det svenska flygföretaget Sterner Airways, vilket företag bepudrar 80 procent av Sudans bomullsfält. Bomull är Sudans största exportartikel, och utan bepudring skulle hela skörden lätt kunna slå fel. Varför skall inte ett sådant företag kunna få statliga investeringsgarantier? Enligt min mening bör vår u-landshjälp i framtiden alltmer koncentreras till ett fåtal länder. En samordning av vår u-landshjälp skulle kunna betyda oerhört mycket. Sverige kan inte tävla med andra länder när det gäller rymdraketer och andra oväsentligheter, men vi skulle kunna visa vad ett litet land förmår utträtta, när man verkligen vill satsa på och koncentrera hjälpverksamheten. Hur kan våra politiker drömma om sociala revolutioner, när människorna inte kan läsa och skriva? Okunniga människor faller ju lättare än andra offer för våldsläror och diktaturer. Den viktigaste u-landshjälpen är enligt min mening undervisning och åter undervisning. Först när folk lärt sig läsa och skriva kan vi lära dem födelse | kontroll, jordbruk och andra väsentliga ting för att undgå fattigdom. Vi bör inte inrikta vår verksamhet på att t.ex. bygga stora lärarhögskolor för ett fåtal människor, utan vi måste börja på primärstadiet. Vi får inte bygga några stora lyxsjukhus, utan vi bör inrätta små kliniker ute på landsbygden. Utbilda hälsovårdsarbetare, som lär människorna gräva latringropar, förklarar att flugor sprider smitta etc.! Vi måste ta radion och televisionen i vår tjänst. Lutherska världsförbundet har en radiostation i Addis Abbeba som kan nå 500 miljoner människor. Den tiden är förbi när missionärerna och ulandsadministratörerna kunde gå från by till by och samla några människor runt något träd. Vi måste se till att allt fler människor får radioapparater och genom radio medverka till läskunnighetskampanjer och till att sprida jordbruksoch hälsoråd. I socialdemokraternas nya u-landsprogram heter det, att vi, när vi har att ta ställning till inriktningen i vårt bilaterala program, skall välja länder, som förenar fattigdomens och undertryckthetens behov med framstegsvilja och utvecklingskraft. Denna skrivning innebär tydligen att politiska hänsyn skall tas vid valet av länder, vilket också rimligen leder till politiska ställningstaganden till respektive länder. För min del anser jag att politiska ställningstaganden skall undvikas när det gäller hjälp till ett utvecklingsland. Visa mig något land med en regim, som enligt vårt demokratiska synsätt skulle vara särskilt lämpligt att satsa på! Det är inte de sittande regimerna, utan folken i de aktuella länderna som : skall hjälpas. Folk skall inte straffas för att de kanske redan lider under en våldsoch diktaturregim. Därför bör om möjligt svensk hjälp alltid administreras och så långt möjligt kontrolleras av svenskar. | Till slut, herr talman, vill jag återkomma till vikten av att skapa:en opi nion för u-hjälp. Det är lättare att avstå till något som man tror på och är besjälad av. Många gånger har jag under mina resor, när jag stått framför ett hungrande och sjukt barn, ställt mig frågan, om jag för barnet skulle berätta att jag kommer från ett land, där varje människa äter sig mätt och där ingen faller ned död på gatan av svält — ett land där alla människor får gå i skola och ofta får komma till sjukhus när de blir sjuka. Jag föreställer mig då att detta barn skulle säga till mig: Vilken vacker saga! Berätta den en gång till! Små barn brukar ju oftast vilja höra sådant som intresserar och fängslar dem upprepas flera gånger. Jag skulle då vara tvungen att säga att det inte är någon saga, utan att vi lever så i vårt land. Vad tror ni då att barnet och alla andra skulle säga? Jo, de skulle nog ställa följande fråga: Om ni verkligen har det så ordnat i ert land, varför gör ni då inte mera för oss? Det är den frågan jag vill ställa till er i dag. Givetvis kanske vi bara kan lösa något litet problem av de många i en hungrande och svältande värld, men medvetna om att en hungrande människa mindre betyder en broder mer, måste vi göra vad vi kan. Efter det senaste kriget talade man så mycket om koncentrationsläger och andra fasansfulla företeelser. Ofta ställde man sig då frågan varför de som kände till alla dessa grymheter inte gjorde någonting. Den frågan kommer med all säkerhet också att ställas av våra efterkommande: Varför gjorde ni som kände till världssvälten inte mera? Skall alla vackra ord i FN-stadgan och i våra partiprogram bara vara vackra fraser? Svaret måste bli nej och åter nej. Vi samhällets förtroendevalda ombud måste gå i spetsen och skapa den opinion som för närvarande saknas i vårt land — en opinion över alla partigränser, en opinion för ökad u-landshjälp.

Herr talman! Runtom i vårt land frågar sig ännu många människor från helt olika utgångspunkter hur det kan komma sig att de får lida materiell nöd samtidigt som de bor i en välfärdsstat — en välfärdsstat med både anor och världsrykte. Hur bemöts dessa människors tysta frågor? Den som bor i en gammal bil, i en husvagn, i ett kallt skjul eller i en utdömd rivningslägenhet har svårt att begripa de statistiska serierna om hur många nya lägenheter som har producerats eller uppgifterna om att vi skulle ha byggt bäst och mest i världen. Och inte blir ett barn — ett av de 60 000 som är helt och hållet utan tillsyn under föräldrarnas bortovaro — hjälpt i sin akuta situation av att daghemsutbyggnaden nu äntligen har lämnat 1950 talets absoluta stagnation. Jag fortsätter exemplifieringen. En yngling dör på ett sjukhus därför att läkaren helt enkelt inte räcker till, inte orkar göra mera. Då är det svårt för de anhöriga att få tröst av uppgifter om att kapaciteten vid läkarutbildningsanstalterna har ökat. Många åldringar dör ensamma i sina bostäder och ligger kanske döda i flera dagar utan att bli upptäckta. Kan det vara lätt att trösta deras anhöriga med uppgifter om hur många nya ålderdomshem vi har byggt i landet? Reumatiker, njursjuka eller gallsjuka, som inte kan botas bara därför att de inte i tid får vårdplats på sjukhuset, kan naturligtvis inte förstå att fortfarande nära 32 procent av antalet vårdplatser är stängda. Detsamma gäller dem som väntar på att få vård för att bli arbetsföra igen. Alla dessa kan heller inte bli tillfredsställda av uppgifter om hur många nya sjukhus vi har byggt eller av uttalanden om att välståndet blivit så stort att folk har råd att efterfråga sjukvård i större utsträckning än vi har råd att ge. När den frivilliga särbeskattningen blev ett faktum sades det att man fick belägg för att sambeskattningen var en liten fråga, eftersom det gällde endast ett par procent av skattebetalarna. Bortsett från att påståendet är felaktigt — de som gör påståendet beaktar bara en del av frågan — är själva synsättet anmärkningsvärt. Man menar att om en orättvisa inte drabbar alla eller om ett nödläge inte gäller de flesta är det inte så allvarligt — precis som om den enskilda människan som drabbas hade det ett enda dugg bättre därför att hon tillhör en grupp som inte är så stor. Folkpartiet har under sin långvariga kamp mot vårdkris och mot kösamhälle mötts av stor irritation från regeringspartiets sida. Det målmedvetna arbetet har avfärdats som taktiska finter, och regeringspartiets företrädare har bröstat sig och visat statistik på hur mycket det är som presterats. Men om det på fem år har byggts 414 000 bostäder och under samma tid, bl.a. genom rivningar, försvunnit så många bostäder under samma period att nytillskottet blir endast 200000 bostäder är ju en analys av alla siffror nödvändig för att uppgiften alls skall ha någon betydelse. En sådan analys har vi också försökt göra på många områden, men där har debatten fastnat i olika uppgifter eller olika värderingar av enstämmiga uppgifter. Den sidan av saken tänker jag i dag helt förbigå. Jag vill inskränka mig till att brännmärka det cyniska betraktelsesätt som bl.a. återspeglas i det faktum att individuella problem och personliga tragedier möts med allmän statistik om välfärd av typen »bäst i världen». : Borde vi inte i stället, som ansvariga politiker, inför' varje uppenbarat missförhållande inta ungefär denna attityd: Så här får det inte vara, detta är orimligt, ingen människa i vårt land skall behöva ha det på detta sätt. Jag är övertygad om att en gemensam målsättning att inte bortförklara utan avskaffa välfärdens svarta fläckar och en ambition att gemensamt förverkliga den målsättningen skulle kunna betyda ett nytt kapitel i vår välfärds stolta, men tyvärr inte fläckfria, historia. I stället för segslitna diskussioner där angrepp möts av motangrepp och sakbeskrivningar möts av bortförklaringar borde vi ha en kapplöpning om de bästa åtgärderna för att klara varje enskilt fall. Men i en sådan kapplöpning måste medlemmarna av ett regeringsparti agera på arenan, inte vara kritiska åskådare med besserwissermentalitet. Att göra enskilda nödlidande och hjälpbehövande människor till en funktion av välfärdssamhället och att matcha dem mot statistik om världsbästa nation har dess värre hittills varit en viktig del av den socialdemokratiska försvarsmekanismen. En annan fråga jag vill beröra är talet om resurserna. Först och främst brukar vi undervisas om att vi inte kan ösa ur källor som aldrig sinar — och det är väl riktigt. Men sedan skall vi också lära oss att resurserna aldrig kan räcka till något annat än exakt det regeringen bestämt sig för — och detta kan inte vara lika riktigt. Eftersom den socialdemokratiska trosuppfattningen tydligen inte ser någon annan väg att förbättra våra resurser än ökning av skatterna, räknas det närmast som en oförsynthet att över huvud taget väcka debatt i viktiga samhällsfrågor utan att samtidigt föreslå skattehöjningar. I botten finns ett betraktelsesätt, som innebär att vår nationalprodukt är en statisk volymmassa, helt oberoende av statliga. och enskilda åtgärder. Enligt min mening vore det en hopplös framtid att ha ett levande samhälle där dynamiken är helt avskaffad. Just den inkomstsumma som regeringen uppgivit i sin budget representerar inte någon självklar nivå. Inte heller är underlaget för vårt skatteuttag — hela nationens samlade produkt — något tal som för framtiden är givet. Värdet av ett skatteuttag är självfallet betingat av de samlade inkomsternas värde. För mig är det obegripligt att man på lång sikt kan bortse från det som bildar basen för skatteintäkterna. Enligt herr Strängs egna siffror utgjorde den svenska ökningen av bruttonationalprodukten de två åren 1964— 1966 i genomsnitt 3,2 procent. För samma år var ökningen i OECD-länderna i medeltal 5 procent. Om vi gör det tankeexperimentet att vi under en femårsperiod fram till år 1969 skulle ha ökat vår nationalprodukt lika mycket som OECD-länderna, finner vi att vi hade haft 32000 miljoner kronor mera än om vi fortsatt med vår hittillsvarande genomsnittsökning. Det skulle i sin tur för de fem åren ha givit staten 9700 miljoner kronor mera i skatteintäkter. Ungefär 10 000 miljoner kronor skulle öppna hisnande perspektiv för en politiker som ständigt får uppleva prutningar på enstaka miljoner och till och med på några futtiga tusenlappar. Då skulle små belopp ändå ha räckt för att realisera en meningsfylld verklighet för enskilda människor. Bråkdelen av 1 procents ökning av vår nationalprodukt ger redan den miljardtillskott på skattesidan. Att sprida dimridåer över detta viktiga samband är enligt min mening en närmast osnygg politisk hantering. Ingen vill väl ändå förneka att man på det politiska planet har möjlighet att utöva inverkan på vår ekonomi. Regeringen vill väl inte påstå att dess roll i samhället är så betydelselös att den ekonomiska utvecklingen rullar i väg ungefär hur som helst åt det ena eller andra hållet utan någon påverkan av regeringens åtgärder? Enligt min mening finns det mellan skattesystemets utformning och vad skatteuttaget materiellt ger. ett direkt samband. "Påverkan sker också genom ett finmaskigt och känsligt nät av olika faktorer på t.ex. arbetsmarknadspolitikens, lokaliseringspolitikens och kreditpolitikens områden. Men det är inte bara direkta åtgärder som påverkar; det är också en fråga om attityder. Tilltron till regeringens möjligheter och vilja att stabilisera penningvärdet, det allmänna förtroendet för de styrande, hela den atmosfär i vilken vi lever spelar en stor roll. På litet längre sikt tror jag alltså på möjligheten att skapa ökade ekonomiska resurser, men jag tror också på nödvändigheten att rätt använda de resurser som vi har. Med några exempel vill jag belysa denna aspekt. Bara inom kroppssjukvården finns det ungefär 300 miljoner kronor i outnyttjat, infruset kapital därför att det saknas personal. Samtidigt finns det t.ex. mycket mer än tillräckligt med färdigutbildade sjuksköterskor som inte är yrkesverksamma. Kostnaderna för platserna inom långtidsvården är bara 40 procent av kostnaderna för akutsjukvården. Ändå låter man långtidspatienter ta upp akutsjukplatser i stället för att bygga ut långtidsvården. Pedagogiskt utbildad arbetskraft, som det är brist på, låter man utföra rutinbetonade skrivgöromål i stället för att tillhandahålla skrivhjälp, som är mera skickad för sådana uppgifter, billigare i ersättning och lättare att få tag på. Trafikskadorna kostar samhället 2 000 miljoner kronor per år. Till trafiksäkerhetsarbetet anslår vi bara ungefär 20 miljoner kronor. En ökad forskning, som leder till åtgärder som reducerar trafikskadorna med bara en enda procent, skulle minska kostnaderna för trafikskador med 20 miljoner och alltså finansiera lika mycket trafiksäkerhetsarbete ytterligare som det vi nu har. Det här får räcka för att antyda vad det betyder inte bara att man har. miljoner utan också hur man handskas med miljonerna.

Men tvärtom har just det inkonsekventa handlandet och planlösheten blivit något av regeringens karakteristika. Jag vill ta endast begränsade exempel från ett par områden, eftersom de är särskilt aktuella. Den nya socialstyrelsen, som vi beslutade om i våras, skall börja sitt arbete från och med årsskiftet. Någon instruktion för styrelsen har ännu inte utkommit. Några avdelningschefer har ännu inte tillsatts, och ännu mindre har exempelvis byråchefer tillsatts — enligt uppgift skall de inte tillsättas förrän proceduren med avdelningscheferna är avklarad. Kan det verkligen komma att fungera tillfredsställande redan från årsskiftet, med tanke på det stora och viktiga område som det här gäller och den otillräcklighet i planerandet som nu visar sig? När disciplinproblemen i skolorna i dag diskuteras kan man inte underlåta att tänka på de svårigheter som har rått inom skolan alltsedan grundskolans genomförande.

De svårigheter denna otillräckliga planering skapade var uppenbara. Självfallet tror jag inte att detta skulle vara den enda eller ens den huvudsakliga anledningen till disciplinsvårigheterna i skolan i dag, men att det finns ett samband, det tror jag är alldeles klart. En annan aktuell fråga är familjeoch familjeskattepolitiken. Det är väl ovisst vilken vikt som bör tillmätas det förslag som har kommit från familjepolitiska kommittén, i vad mån det är en spegling av vad regeringen vill göra i familjepolitiken. En sak är klar: att det ingalunda förtjänar namnet av den stora familjepolitiska reform som så länge har utlovats. För att dölja den blygsamma ökningen av stödet görs en omfördelning mellan olika grupper bland just dem som skulle få stödet. Detta kan inte vara vad vi hade väntat OSS. När familjeskatteberedningen tillsattes, fick den i direkt uppdrag att göra en särbeskattningsmodell. Utan tvekan var en av huvudanledningarna att man genom särbeskattning skulle komma ifrån de besvärande tröskeleffekterna när man går ut i förvärvsarbetet. Det vore en mycket olycklig form av inkonsekvens, om en familj, när den äntligen skall slippa ifrån att ta sig över en sådan där skattetröskel som vi nu har när hustrun går ut i förvärvslivet, i stället av samma anledning skulle få en minskning av det direkta familjepolitiska stödet. Dess värre skulle en sådan inkonsekvens väl överensstämma med vad regeringen tidigare visat. Höjningen av tudelningsgränsen och den ytterligare favoriseringen av det äkta ståndet på bekostnad av de ensamstående har fungerat som effektiva stenar i vägen för familjeskatteberedningen, trots att den arbetar på direkt uppdrag av finansministern. Det tjänar ingenting till att man har djärva mål och inte heller att man tror att man har resurser att klara dem, om man inte har förmågan att i ett långsiktigt perspektiv rikta in åtgärderna på ett sådant sätt att de inte neutraliserar varandra utan gemensamt bidrar:till att nå samma mål. Jag skulle till sist vilja ta upp en fråga, närmast ställd till herr Ingemund Bengtsson. Herr Bengtsson sade här att den socialdemokratiska partikongressen hade bekräftat att det politiska initiativet ligger hos socialdemokratin. Jag tror att det skulle vara av mycket stort intresse, om man här finge en redogörelse för vad det egentligen är som lig ger i detta så moderna uttryck att man har det politiska initiativet. Riksdagsman Andersson från Värmland använder mycket ofta det uttrycket, särskilt när han som bäst är i färd med att förklara sitt partis världsbästställning. Han som själv i första kammaren representerar bl.a. det kommunala sambandet, skulle kanhända just när det gäller författningsfrågan kunna tala om hur man där från regeringens sida har använt sig av detta att ha initiativet. Har man använt sig av det när det gäller utlandssvenskarnas rösträtt, har man använt sig därav när det gäller markvärdebeskattningen eller hyresregleringen? Vad menas egentligen med att ha initiativet? Betyder det att man innehar regeringsmakten och därför självfallet verkligen har möjligheter att genomföra det som man önskar genomföra? Men att ha initiativet och att inte ta initiativet det är just vad denna remissdebatt i stor utsträckning hittills i dag har handlat om. Vi är nog överens om, herr Bengtsson, att det är ni som har initiativet i den meningen att ni har möjligheter att så länge ni sitter vid makten genomföra det ni önskar genomföra. Men då måste ni också ta initiativ!

Herr talman!

Det måste vara en medveten förvrängning av fakta. Man är närmast förvånad över att regeringspartiet anser sig behöva tillgripa så demagogiska uppgifter för att rädda prestigen i den frågan. Jag hade inte tänkt att beröra jordbruksfrågan i dag — kompromissen i våras borde enligt min mening kunna medföra att denna debatt tonades ned. Vi gjorde eftergifter på ömse håll, och det tycker jag nog att vi borde kunna erkänna. Men är det så att regeringspartiet önskar debatt i fortsättningen också, så för all del. Jag har särskilt fäst mig vid att regeringspartiet försöker göra gällande att de prissänkningar på mjölk, socker etc., som genomförts, helt och hållet stämmer överens med vad man utlovade den 14 mars i fjol. Det kan man naturligtvis försöka inbilla en okritisk och illa informerad åhörarskara eller läsekrets, men utsättes påståendet för en ingående analys finner man att det inte håller. Man är sannolikt fullt medveten om att de krav på prissänkning på konsumtionsmjölk, som jordbruksutredningen och regeringen ställde den 14 mars, grundade sig på att jordbruket endast genom prishöjning på smör skulle kunna kompensera den prissänkningen. Nu löstes prisfrågorna vid förhandlingar med jordbrukets ekonomiska och fackliga organisationer, varvid åtskilliga tiotals miljoner tillfördes jordbruket av såväl statsmedel som ur olika regleringskassor för att balansera inkomstbortfallet på konsumtionsmjölken. Om vi utifrån kan kompensera prissänkningarna är det naturligtvis möjligt att fortsätta att genomföra sådana nästan hur länge som helst. Men en sådan kompensation ingick inte alls i utredningsmajoritetens förslag och i regeringens ursprungliga ställningstagande den 14 mars. Prissänkningshotet beträffande mjölken utlöste en så stark utslaktning av mjölkkor att vi sannolikt kommer att få en kännbar brist på kött inom ett år. Det betyder höjda priser för konsumenterna. Detta förhållande bör ingå i bilden. Det är praxis att om en förhandlingsöverenskommelse föreligger ändrar riksdagen inte denna.

Lika oriktigt är det att försöka göra gällande att beslutet om det framtida rationaliseringsarbetet är en seger för regeringspartiet och dess program den 14 mars. Det rådde inga delade meningar inom jordbruksutredningen om rationaliseringspolitiken. Det var ju snarare så att oppositionen ville ha högre anslag för denna verksamhet än vad regeringen ville gå med på. Ändå säger man på s. 21 i detta program, att oppositionen har visat bristande vilja till sann information. Ja, vad skall man då säga om denna informationsskrift? Har man så små anspråk på sanningsenlighet inom regeringspartiet som denna skrift ådagalägger? Jag är också något förvånad över att man tar årets rekordskörd av vete som exempel på riktigheten av regeringspartiets krav på en sänkning av vår självförsörjningsgrad till 80 procent. Enbart under åren på 1960-talet har veteskörden varierat högst avsevärt. År 1960 hade vi en större veteareal än vi haft i år, men skörden blev då inte mer än ca hälften så stor per hektar som den blev i år. Nu är det ändå så, att den vegetabiliska produktionen i hög grad styrs av krafter, som inte ens aldrig så maktfullkomliga politiker lyckats bemästra. Ännu har inget land, åtminstone inte såvitt jag vet, försökt sig på att grunda sin livsmedelsproduktion på ett så bräckligt underlag som årsmånen utgör.

På det området har vi möjligheter att med egna åtgär der åstadkomma hur stora exportöverskott som helst. Jag ställer mig frågan: Anser man att de exportförluster, som man så att säga själv producerar fram, är försvarbara, medan motsvarande exportförluster inte är försvarbara om naturen ett gynnsamt år ger oss en stor veteskörd? Herr talman! Jag skall inte anföra fler exempel ur denna märkliga skrift, men jag hoppas i alla fall att den kan vara till glädje och tröst, om inte annat som ett slags skymningsläsning i bedrövelsens och hemsökelsens stund för den som nu tror på den. Såvitt man nu kan bedöma kommer den förestående riksdagssessionen och kanske i ännu högre grad nästkommande riksdag att starkt influeras av det förestående valet. Utgången av 1966 års val tycks ha allvarligt skakat regeringspartiet. Man har inte haft någon slav som viskat i örat och påmint om dödligheten; sådana erinringar har väl ansetts helt överflödiga. Det är emellertid ganska intressant att studera regeringspartiets principiella attityd inför valförberedelserna. Under tidigare skeden var man angelägen om att inför varje val till riksdagen presentera någon ny större reform. Nu tycks man i stället ha slagit in på att söka efter 'syndabockar som anses störa friden i folkhemmet. I fjol var det, som jag redan sagt, jordbrukarna som skulle utmålas som de syndabockar som bar skulden till den fördyring av levnadskostnader som man kunde påvisa, trots att man mycket väl hade reda på att den väsentliga fördyringen av livsmedlen inträffar sedan jordbrukarna lämnat dem ifrån sig. Inför den kommande valrörelsen tycks det vara andra kategorier inom vårt folk som skall utmålas som ett slags sabotörer i välfärdssamhället. Redan nu kan man urskilja i varje fall två sådana grupper. Den ena är näringslivets ledare, framför allt de som representerar den s.k. storfinansen. Den andra grup pen är markägarna. Jag skall inte ta upp någon diskussion om den första gruppen, eftersom den redan tidigare varit på tal. Jag vill bara säga, att i den mån den s.k. storfinansen missbrukar sitt inflytande, så har den inget förbarmande att vänta från centerpartiet heller. Vi reagerar lika starkt mot maktmissbruk, varifrån detta än kommer — det må gälla finansfurstar, maktfullkomliga byråkrater och inte minst maktfullkomliga politiska partier. Makt måste alltid förenas med ansvarskänsla och hänsyn. Det hade varit klokt om regeringspartiet i god tid velat lyssna till våra varningar för den enligt vår mening något lättsinniga ekonomiska politiken. Ett näringspolitiskt program bör man skaffa sig, innan man tvingas till det. Det hade för flera år sedan behövts ett handlingsprogram för de reformer som genomförts; det går i längden inte att föra en näringspolitik på måfå. Jag skall uppehålla mig något vid den andra kategorin —' markägarna. De har utsetts till strykpojkar därför att man tydligen anser att de genom att driva upp priserna på tomtmarken är orsaken till de höga bostadskostnaderna. Alla som närmare vill studera bostadskostnadernas utveckling under senare år skall snart finna, att det i första hand är inflationen, de höga kreditivräntorna samt materialoch arbetskostnaderna som har drivit upp byggnadskostnaderna. :Råmarkspriset spelar i allmänhet en relativt liten roll i sammanhanget. Låt mig som exempel ta ett enfamiljshus på 100 kvm bostadsyta. Ett sådant hus kostade i min hemort för ett tiotal år sedan 70 000 å 80 000 kronor. I dag kostar ett likadant hus 120 000 å 130 000 kronor. Det har alltså blivit en fördyring på cirka 40 000 å 50 000 kronor. En ordinär tomt för ett sådant eget hem är väl omkring 800 å 900 kvm. Om vi sätter råmarkspriset till 2 kronor per kvm, så får vi en råmarkskostnad på 1800 kronor. Om vi i stället utgår från det relativt höga råmarkspris som domänverket, d.v.s. staten, tar ut vid försäljning av tomtmark — 4 kronor per kvm — så blir det ändå inte fråga om en fördyring med mer än 1 800 kronor. Jämför man denna fördyring med den fördyring på 50000 kronor som uppkommit på annat sätt, finner man att råmarksprisfördyringen betyder relativt litet i sammanhanget. Jag ser därför detta försök att utmåla markägarna som syndabockar bara som ett försök att dölja den egna ekonomiska politikens förödande verkningar på bostadskostnaderna. Om det bland markägarna förekommer vad man kallar markjobbare finns det ingen anledning att försvara dem, och tyvärr finns det sådana. Tvärtom måste, som jag sade tidigare, på detta område som på andra missbruk av äganderätten förhindras. Men om markjobbarna inte dominerar inom svensk markpolitik — jag vet inte om någon vill påstå att de gör det — bör inte markägarna i allmänhet utmålas som ett slags sabotörer och behandlas därefter. Om man utgår från förhållandena i min egen hembygd, där vi torde ha landets dyraste jord, kan man konstatera att i dag huvudsakligen två kategorier köpare av jord uppträder: det är främst städerna och därnäst är det de stora byggföretagen. När någon av dessa köparkategorier uppträder vid en gårdsförsäljning sopar de undan alla övriga spekulanter, d.v.s. jordbrukare, som skall använda jorden för sin försörjning med jordbruk. Anledningen är att städer och byggföretagare betalar ett markpris som uppgår till ungefär dubbla avkastningsvärdet ur jordbrukssynpunkt, även om marken är belägen miltals från staden och alltså inte inom rimlig tid kan bli föremål för bebyggelse. Det pris som dessa uppköpare i dag betalar är ungefär 3 kronor per kvm, d.v.s. 30 000 kronor per hektar eller 15000 kronor per tunnland. Avkastningsvärdet som jordbruksjord är ungefär hälften eller knappast det. På riksdagens bord ligger nu en proposition angående försäljning av domänverksjord, d.v.s. statlig jord, där staten inte nöjer sig med 30 000 kronor per hektar utan begär 32000 kronor för råmarken. Om det nu är på det sättet, som man vill göra gällande, att råmarkspriset betyder så väldigt mycket för byggnadskostnaderna, finns det anledning att ställa frågan: Varför säljer då inte staten själv till jordbruksvärdet? Det skulle ju betyda att det på det område som enligt propositionen har sålts till Lunds stad skulle kunna byggas billigare bostäder. Staten borde ju föregå med gott exempel för att ge underlag för den propaganda mot jordägarna som tydligen förestår. När vi behandlat denna fråga i jordbruksutskottet har vi inte velat gå emot vad som föreslås i propositionen.

Om man alltså undantar de fall, där spekulation i tomtmark kan anses förekomma, torde man kunna säga att i allmänhet råmarkspriset inte betyder för byggkostnaderna på långt när så mycket som övriga kostnader. Man kan emellertid fråga sig varför råmarken skall undergå en så betydande fördyring, sedan den har inköpts av samhället och skall förvandlas till tomtmark. Den undergår då en flerdubbel fördyring genom anläggning av gator, belysningsledningar o.s.v. Vill man begränsa bostadskostnaderna är det nog effektivast att även här försöka stoppa inflationen och dess inverkan. Här har vi nämligen den verkliga boven då det gäller kostnadshöjningen. Skallet mot markägarna är på detta område samma avledningsmanöver som kritiken mot näringslivets män när det gäller sysselsättningens bevarande och mot jordbrukarna i fråga om levnadskostnaderna.

De köparkategorier som i dag dominerar marknaden skyr sannolikt inte i sin jordhunger att utöver det tidigare betalade priset även betala det på försäljningen belöpande skattebeloppet. Den viktigaste betydelsen av denna skatt kan komma att bli en förstärkning av finansministerns rörelsemedel, d.v.s. en ny skattekälla. Men det är dock några i samhället som skall betala, och så länge de här nämnda uppköparna dominerar blir det städernas skattebetalare och bostädernas ägare och hyresgäster som i sista hand får betala den skatten.

Herr talman! Jag föreställer mig att många med stort intresse lyssnat på de synpunkter som, huvudsakligast från oppositionshåll, förts fram. Herr Bohman frågade visserligen i början av debatten vad det tjänar till att ha en remissdebatt på hösten, och jag har själv många gånger tyckt att dessa höstremissdebatter varit onödiga. Jag avslöjar nog inga hemligheter när jag säger, att de politiska partierna väl i stort sett varit överens om att det hade varit lika bra att avstå från dem och detta av i huvudsak de skäl som herr Bohman redovisade. Framför allt en partiledare har emellertid gärna sett att vi har dessa debatter och han har kanske haft rätt — jag skall inte kritisera honom. Men denna höst, herr Bohman, tycker jag att det skulle ha varit mycket underligt om vi inte hade fått tillfälle till en stor generaldebatt om den politiska och ekonomiska situationen. Det har visserligen inte förrättats något val i år, men det har hänt intressanta och märkliga ting på det politiska området. Bl. a. har det socialdemokratiska partiet lagt fram ett konstruktivt handlingsprogram om hur dagens ekonomiska situation skall mötas, och det hade väl varit rätt naturligt om man med utgångspunkt från detta program hade fått till stånd en stor näringspolitisk debatt i denna kammare — och som jag hoppas även i medkammaren. Med andra ord, just i år finner jag herr Bohmans fråga varför vi skall ha en remissdebatt omotiverad, ty i år finns det verkligen skäl för partierna att söka precisera sina ståndpunkter. Har det skett under de inledande ronderna i denna debatt? Jag kan knappast säga det. Herr Wedén höll ett i och för sig intressant anförande, men han slutade precis där man hoppades att han verkligen skulle säga någonting. Herr Wedén kom aldrig fram till väsentligheterna. Han hade väl hållit på för länge. Jag hoppas att han under kvällen och morgondagen skall få möjligheter att fortsätta. Herr Wedén skildrade hur dålig regeringen är — och all right, vi har hört i 20 år nu att vi är dåliga och att vi leder landet mot en katastrof. Men när herr Wedén slutade, sade han: Vi har initiativet! Sedan gick han ned från talarstolen — i det ögonblick han skulle ha avslöjat vari detta initiativ bestod. Nej, herr Wedén, så lätt kommer man inte undan, om man säger att man har initiativet! Men innan jag går närmare in på herr Wedéns oförmåga att formulera ett alternativ vill jag svara på några av hans frågor. Herr Wedén gjorde något så för en folkpartistisk ledare livsfarligt som att tala om splittring i 4 det socialdemokratiska partiet. Och han utgick då från något som var ännu mera livsfarligt för honom, nämligen från gårdagens handelspolitiska debatt och försökte göra gällande att det fanns en skillnad mellan herr Langes och herr Wickmans uppträdande. Herr Lange tillhör tydligen de gamle och har samma bedömning som de, under det att herr Wickman stormar fram med nya synpunkter på det europeiska samarbetet. Jag lyssnade uppmärksamt till herr Wickmans anförande, men jag kunde inte finna någon enda sats i huvudfrågan som vi inte fört fram tidigare vid olika tillfällen. Vi har sagt precis samma sak. Visserligen sade herr Wickman det på ett bättre sätt, men det var väl inte en vältalighetstävlan som herr Wedén avgjorde till herr Wickmans förmån. Vi försöker framhålla precis samma saker: nödvändigheten av samverkan i Europa o.s.v. Varför skulle vi annars lägga ned så mycket arbete på att finna vägar för att nå en sådan samverkan? Att dessa vägar och försök sedan har misstänkliggjorts av oppositionen är en sak som kanske inte kommer att spela den roll som någon möjligen befarade, därför att oppositionens röst väl inte når ut så långt att den är direkt skadlig för landets intressen. Men om oppositionens ofta huvudlösa kritik mot regeringens handläggning haft någon effekt, så är det självklart den att man har uppväckt tvivel i utlandet rörande uppriktigheten i våra strävanden. I den mån oppositionen sålunda har lyckats göra sig hörd måste man säga att vårt uppträdande i EEC-debatten har försvårats. Och jag trodde ju det var en gemensam målsättning att komma så nära ett ekonomiskt samarbete med Europa som möjligt. Det enda nya i herr Wickmans anförande var en mycket intressant sak. Det var inte nytt att vi genom själva prisoch marknadskonkurrensen ofta kan konstatera att vår rörelsefrihet har minskat. Det har jag tillåtit mig säga i flera offentliga tal. Jag har sagt att bindningarna på det ekonomiska området vid ett inträde i EEC kanske inte blir så stora i jämförelse med de bindningar som redan <:konkurrenslägel tvingar oss att iaktta. Men vad som var nytt, och det har jag i varje fall inte sagt tidigare men det ligger helt i linje med mina uttalanden, var att herr Wickman tog upp till diskussion det problem som herr Ohlin dragit fram, nämligen huruvida en anslutning till EEC skulle omöjliggöra för oss att driva en fast näringspolitik. Jag har tillåtit mig att snudda vid det problemet genom att säga att det är lättare för Sverige att gå in i EEC och bibehålla sin ekonomiska rörelsefrihet nu, när vi har ett bättre utbyggt planeringssystem och kapitalförsörjningen i så stor utsträckning sker genom de allmänna pensionsfonderna. Vi har ett starkare förhandlingsläge som fordrar mindre av inskränkningar i vår rörelsefrihet detta år, 1968 och 1969, d.v.s. allt eftersom den allmänna planeringsapparaturen växer, i jämförelse med situationen 1961—1962 när vi icke hade dessa instrument till vårt förfogande. Detta var det nya och intressanta i inlägget. Det fanns inte i detta nya något som på minsta sätt kunde kännas chockerande för oss gamla och trötta. Därför kan vi stryka ett streck över detta, även om Dagens Nyheter gör sitt yttersta för att framhålla denna motsättning — folkpartiet har ju för närvarande inte så många glädjeämnen och får försöka göra något av det som man kan finna. Men, herr Wedén, anledningen till att jag framhåller att det är livsfarligt för er att ta upp frågan om splittringen inom regeringen framgick av gårdagens debatt. Vad demonstrerade ni då? Fanns det någon möjlighet att undgå att konstatera att högerns neutralitetsbegrepp är ett annat än ert liksom att centerpartiet driver en linje som ligger myc ket nära regeringens, även när det gäller uttryckssätten? Finns det vidare någon möjlighet för herr Wedén att komma ifrån folkpartiets vinglande fram och tillbaka under denna sommar? Folkpartiet behöver inte uppträda tillsammans med högern och centerpartiet för att verka splittrat — ni är splittrade i er själva och kan alltså självständigt verka som splittringsfaktor. Den tredje fråga som herr Wedén riktade till oss gällde anledningen till att vi inte lägger fram någon långtidsbudget. Ja, vi ställer ju numera ett sådant material till förfogande. I varje budget presenterar vi möjligheter till en långsiktig bedömning. Denna redovisning har herrarna och damerna inom oppositionen visat mycket litet intresse för tidigare. Det skulle glädja mig mycket om de inlägg, som nu gjorts, tyder på att ni förstår att det finns viktiga långtidssynpunkter i svensk ekonomi. Men vad är det ni brukar göra? Jo, ni lägger fram ett önskeprogram och vi får sedan tala om vad ett realiserande av det skulle kosta, t.ex. 12/2, 2 eller 5 miljarder. Ja, när jag lyssnade till fru Nettelbrandt trodde jag mig för ett ögonblick förstå vad som låg bakom tankegången — hon talade nämligen om 1000 miljarder. Det vore naturligtvis en önskedröm att så mycket pengar ställdes till förfogande, och på det sättet kanske folkpartiets program skulle gå ihop. Hon rättade sig emellertid sedan och kom ned till verkligheten, men det låg kanske ändå en önskan bakom det hela att verkligen få så våldsamt stora inkomster i framtiden för att kunna realisera programmet. Varje gång som vi påpekat att siffrorna inte går ihop — de kanske går ihop för innevarande budgetår — och att det redan för nästa budgetår kommer att kosta så och så många hundra miljoner kronor för att genomföra reformerna har ni alltid avvisat långtids synpunkterna. Ni har menat att vi skall beräkna varje budgetår för sig. Om det även på denna punkt blir en tillnyktring inom oppositionen, så att man är beredd att ta konsekvenserna av de förslag som man framlägger även för de kommande åren, har en väsentlig förändring inträtt. Den fjärde frågan — och den har man på samtliga håll inom oppositionen varit överens om — gäller att den ekonomiska politik som förts har varit inflationsdrivande. Jag skall gärna gå in på en diskussion om detta, men innan jag gör det skulle jag vilja få ett konkret förslag till hur en sådan politik skulle ha sett ut, som icke hade varit inflationsdrivande. Hur skulle det ha sett ut i Sverige, om vi hade följt oppositionens bud i det förgångna? Jag står gärna till förfogande för en hur lång diskussion som helst.

Herr Wedén tog vidare upp frågan om vårt program Resultat och reformer. Den saken vill jag också mycket gärna diskutera med herr Wedén — jag skall se hur mycket jag hinner gå in på under detta anförande, Jag tror att man på punkt efter punkt kan visa att vi på ett närmast förbluffande sätt har realiserat programmet. Herr Wedén sade bl.a. att vi skulle ha lovat en 4-procentig produktionsstegring. Men vad vi sagt är att vi sätter som mål för det närmaste årtiondet att uppnå en 4-procentig produktionsstegring. Vad vet herr Wedén om det — om det inte till punkt och pricka kommer att gå på det sättet? Men självfallet var denna målsättning försedd med mängder av reservationer. Vi sade bl.a.: Konjunkturer och sådant kan man inte vara herre över. Vad herr Wedén tillåter sig att göra är att ta ut ett enstaka år i denna tioårsserie och säga: Nu har ni inte uppnått mer än 3 procent. Det är en debattmetod som jag tror att man inte kommer värst långt med inför det vakna svenska folket. Jag skall som sagt gärna punkt för punkt gå igenom vad som inträffat med programmet Resultat och reformer. Rent allmänt vill jag säga att det varit möjligt att genomföra det mesta av vad 1964 års partikongress beslöt på kortare tid än vi vågade hoppas då vi fattade besluten. Vi ställde upp ett mål för partiets politik under en tioårsperiod. Mycket av vad vi lovade är redan genomfört. Grunden till att vi kunnat genomföra det på kortare tid än vi hade tänkt oss är att det svenska näringslivet gick mycket snabbare framåt under 1960 talets första år än vad vi vågat räkna med. Och dessutom, herr Wedén: Den omsättningsskatt som herr Wedén med sådan energi bekämpade — utan dess genomförande skulle vi självfallet icke kunnat genomföra så mycket av programmet Resultat och reformer. — Tiden rusar emellertid i väg, och om herr Wedén vill ha en lektion om dessa ting kan jag överlämna en förteckning som jag gjort upp sedan jag lyssnade till herr Wedén — en förteckning som punkt för punkt visar vad vi har gjort. Jag skall gärna vid något tillfälle publicera förteckningen. Den femte punkt, där jag vill bemöta herr Wedén, är uttalandet om det socialdemokratiska ungdomsförbundets kampanjartikel mot herr Wallenberg. Jag tycker precis lika illa om den artikeln, herr Wedén, som jag på sin tid tyckte illa om den skamlösa kampanj, där en stor del av den borgerliga pressen skild rade Ernst Wigforss som en ficktjuv som gick omkring och stal plånböcker för svenska folket, eller de skriverier av en s.k. kvick karl där herr Sköld kalla: des för herr Stöld. Genom att säga detta har jag givit herr Wedén möjlighet att ta avstånd från sin press, och jag utgår från att han kommer att göra detta. Det väsentliga i denna debatt har ändå inte på något sätt berörts av herr Wedén. Jag tillåter mig därför att försöka ge en analys av hur vi ser på den politiska diskussionen och på den politiska situationen. Jag tycker att även oppositionen borde ha haft intresse av att föra upp diskussionen på det planet. Vi går mot ett val och en hård politisk strid. Nog borde det ha varit av intresse att begagna detta tillfälle till att skapa klarhet om var oppositionen står. Jag skall försöka lösa min uppgift något så när tillfredsställande och ange var regeringspartiet står. En omständighet som gör det nödvändigt att på detta sätt föra en diskussion om de principiella riktlinjerna i svensk politik är att vi befinner oss i ett läge där regeringen måste bemöda sig om att driva en kraftfull politik. Men en kraftfull politik lär inte kunna föras om den icke bygger på en något så när genomtänkt och enhetlig åskådning. Det finns naturligtvis perioder i det politiska livet då man kan leva på det gamla och mer eller mindre acceptera lösningar som vuxit fram i det förflutna, men det finns andra perioder då det är absolut nödvändigt att framlägga nya idéer, nya tankar och nya uppslag. Låt oss ett ögonblick se tillbaka och konstatera att vi haft perioder av båda dessa slag. När 1930-talets internationella kris bröt in var det nödvändigt att vi i vårt land hade en regering och en riksdagsmajoritet — den innefattade det dåvarande bondeförbundet, och även herr Ohlin skulle säkerligen ha ingått i denna majoritet, om han tillhört riksdagen — som mot den övervägande delen av borgerligheten bröt nya linjer för en ekonomisk politik. Detta var en period av nytänkande, ledd i Sverige av Ernst Wigforss. Vi befann oss i slutet av 1950-talet i en period då det var nödvändigt att ta upp en kamp mot det ensidiga skattetänkande som ledde högern och därefter folkpartiet till ett bekämpande av den offentliga sektorns tillväxt. Det var då nödvändigt att ta upp en hård ideologisk kamp om den sociala balansen. Det gjorde vi också och vi fick folkmajoriteten att väl förstå vikten av att tillgodose de många uppdämda reformplanerna. Under ATP-striden var det alldeles uppenbart att den enskildes säkerhet och det allmännas behov av kapitalresurser sammanföll. Detta gjorde ett nytänkande nödvändigt. Jag vill endast ställa en fråga: Var skulle vi vid dessa tre tillfällen i det förflutna ha stått om vi letts av en regering, präglad av den initiativlöshet som varit utmärkande för oppositionens inlägg i dagens debatt? I efterhand har oppositionen i stort sett anslutit sig till oss på alla de tre här anförda punkter där strid rådde, men det är inte tillräckligt att ansluta sig efteråt. Det skulle kunna betyda att man tror sig kunna lösa 1970-talets problem med 1930 och 1950-talens metoder, vilket inte är möjligt. En aldrig så stark anslutning från oppositionens sida i dag till tjänstepensioneringen löser inte de problem vi nu står inför. En aldrig så entusiastisk anslutning till den arbetsmarknadspolitik vi drev igenom under 1950-talet löser ingenting av morgondagens problem. Vi uppskattar att ni kommer krypande till oss och accepterar våra lösningar i det förflutna, men detta räcker inte. Vi befinner oss nu i ett läge då det fordras ett nytt tänkande av ungefär samma typ som vid de tre tillfällen jag här nämnt. Det är trist att — frånsett vissa små reservationer — ingen av oppositionsledarna har upptäckt att vi står inför en ny situation. De har inte varseblivit problematiken och lär då inte heller kunna lägga fram några förslag till lösningar. Jag vet inte hur många av kammarens ledamöter som hade tillfälle att se ett TV-program — jag tror det var i torsdags — som skildrade den katastrof som drabbat Ruhrområdets gruvarbetare. Säkerligen fick var och en som såg detta program en mycket våldsam påminnelse om den dramatik och de tragidier som för närvarande utspelas i Europa och delvis också här hemma. Den förtvivlan och bitterhet som präglade människornas gestalter och ansikten grep nog oss alla. Varför var läget så förtvivlat? Jo, därför att bortrationaliseringen av denna näringsgren som nu måste göras — äger rum i en period då Västeuropas arbetslöshetssiffror redan är i starkt stigande. Den västtyska arbetslösheten steg redan före Ruhrkatastrofen från något över 100 000 upp till 500 000 man. Även om Västtyskland är större än vårt land kan ni själva räkna ut hur mycket tyngre det måste vara att bli utrationaliserad i ett näringsliv som befinner sig i den situationen. Eller gå till England! De svårigheter som den brittiska regeringen kämpar med är i stor utsträckning beroende på utvecklingen på arbetsmarknaden, som dock kanske inte är lika katastrofal som i Västtyskland. Se på Frankrike, se på Belgien och se på Holland! Detta är realiteter. Det är väl också realiteter att det när våra främsta handelspartners sysselsättning viker på detta sätt inte blir lika lätt för oss att sälja våra produkter som förut. Vikande konjunkturer hos dem som tar huvudparten av våra produkter slår naturligtvis ut även över det svenska näringslivet. Det borde inte vara svårt att konstatera att detta är en grundläggande faktor vid bedömningen av vår ekonomiska situation. Vår ekonomiska situation är natur ligtvis besvärlig. Vi kan icke acceptera en arbetslöshet som under det senaste året har stigit med omkring 18 000 personer. Det är självklart att vi inte skall göra det, men hur skall vi komma till rätta med situationen? Vi säger följande: Konjunkturnedgången hos våra främsta handelspartner vållar hos oss sysselsättningsbekymmer av stora mått. Vi måste mobilisera tillgängliga resurser inom vår arbetsmarknadspolitik för att klara dessa sysselsättningssvårigheter. Vår arbetsmarknadspolitik har byggts upp — ofta i strid mot borgerligheten, på senare tid med stöd: av borgerligheten — för att tjäna ett näringsliv som har varit i stark expansion. Det har varit bra att vi har kunnat ha en rörlig arbetsmarknad, där man hastigt har kunnat tillgodose behoven av arbetskraft på olika ställen och samtidigt skapat trygghet för de anställda. Undan för undan har vi under de senaste trettio åren byggt upp en arbetsmarknadspolitisk organisation som har varit ett stöd för ett starkt expanderande, dynamiskt näringsliv. Instrumenten känner ni alla: omskolningen, flyttningsbidragen, beredskapsarbetena och nu på sistone en målmedveten lokaliseringspolitik. Nu skall emellertid dessa instrument användas icke i ett starkt expanderande näringslivs tjänst utan i en situation då utifrån och inifrån kommande tendenser skapar sysselsättningssvårigheter. Jag behöver nog inte mer än konstatera att vilken arbetsmarknadspolitik som vi än lyckas genomföra, måste den kompletteras med trygghetsskapande åtgärder för den enskilde. Allt detta gör vi ju för de enskilda människorna, och vi vet att när det pågår en sådan dynamisk process blir enskilda människor ställda utanför. Vi vet också åtskilligt mer än flera av de talare som har uppträtt här om de speciella problem som möter den äldre arbetskraften. Vi kommer att göra vårt yttersta för att klara detta trygghetsproblem, och vi kommer inte heller att försumma att ta upp ungdomarnas arbetslöshetsproblem. Men det är inte detta som jag närmast är ute för att diskutera; det är väl ändå självklart var det socialdemokratiska partiet står. Alla försök att låtsas som om vi var ett parti som var ointresserat av de enskilda människornas behov faller på sin egen orimlighet. Vad jag vill resonera om nu är hur vi skall åstadkomma en sysselsättningsskapande arbetsmarknadspolitik. Ja, vi har försökt genom att gå de olika vägar som finns: investeringsfondernas lössläppande, beredskapsarbetenas ökning, bostadsbyggandets uppdrivande till absolut toppnivå, de statliga anläggningsarbetena tidigareläggs, o. s. v. Men, ärade kammarledamöter, vad är det som ger oss möjligheter till detta? Tänk efter ett ögonblick! Det är självklart att viljan icke saknas — jag föreställer mig att viljan knappast skulle saknas, även om det skulle bli en borgerlig regering. Vad är det som gör att vi har möjlighet att klara detta?

Vad är det som åstadkommer att vi kan göra detta? Det är helt enkelt på det sättet, att era skildringar inte är riktiga. Sverige är ett rikt land, och genom den politik som är förd har landet icke ruinerats, utan landet står starkt med resurser, med möjligheter att ingripa — illustrerat bl.a. av att vår valutareserv aldrig någonsin har varit så stor som den är i dag. ; Det skulle vara frestande att jämföra den situation som fanns när Per Albin Hansson-regeringen kom till 1932, med valutareserven absolut i botten, landet utfattigt, omöjligt över huvud taget att realisera mer än en ringa del av de mot framtiden syftande paroller på vilka Per Albin Hansson hade segrat i valet. Jag skall inte göra den jämförelsen — den kan herrarna och damerna själva göra — men skillnaden mellan då och nu är att när vi nu drabbats av verkningarna av en internationell kris har vi en ekonomisk politik bakom oss som har fört fram ekonomisk styrka i landet. Vi har därför stor valfrihet när det gäller kampen mot arbetslösheten. Kanske jag skulle säga en sak till herr Bohman, som råkade ut för ett litet missöde när han talade om produktivitetssiffrorna, vilka har nära samband med vår ekonomiska styrka. Han skildrade hur vår ekonomiska konkurrenskraft undan för undan minskats. Det kanske inte passar in att ta upp detta i sammanhanget, men jag vill ta upp det nu för att inte glömma bort det sedan. — Det skulle egentligen ha sagts i början av mitt anförande. Herr Bohman skildrade hur vår produktivitetsutveckling, mätt i arbetskostnad per produktionsenhet, har stigit i snabbare takt än våra konkurrenters. De konkurrenter som vi närmast har att räkna med, herr Bohman, är Västeuropa. Vår arbetskostnad per produktionsenhet har stigit i väsentligt långsammare takt än våra konkurrenters i Europa. Jag är övertygad om att om herr Bohman läser Faxéns artikel igen — det var väl samma siffror, antar jag, som han har — så kommer herr Bohman att korrigera sig själv på den punkten. — Herr Wedén kom det tydligen också som en överraskning för. Men läs tabellen, läs inte bara det som står understruket, så blir det lättare att följa med! Man kan väl utan vidare konstatera, att vi icke har haft en lägre produktionsutveckling i vårt land än vad man haft i andra OECD-länder. Man kan tvärtom konstatera, att av länderna i Europa är det under 1960-talet endast Italien som har ökat sin industriproduktion mera än Sverige. Vi har haft en betydande ökning av industriinvesteringarna — det glömmer man också, när man resonerar om dessa saker. Industriinvesteringarna har kraftigt ökat: år 1966 var det en stor ökning, och vad vi kämpar för nu är att försöka behålla denna ökning — ökningstakten kanske det inte går att behålla under 1967. Konjunkturinstitutets rapport, som varit föremål för så många citat tidigare, har dock icke citerats på en väsentlig punkt. Rapporten säger att den nuvarande utvecklingen på kapitalmarknaden innebär att vi har fått en betydande tillväxt i kapitalstocken och en fortsatt snabb förbättring av produktiviteten inom industrin. Vidare heter det att vi inte löper någon risk att internationellt sett halka efter i utvecklingstakten. Vi kan alltså såväl realekonomiskt som statsfinansiellt och valutamässigt möta den internationella lågkonjunkturen med en betydande valfrihet i fråga om metoder. Men låt mig göra ett experiment: Hur hade det gått om vi hade följt de borgerligas recept med mindre aktiv arbetsmarknadspolitik och med mindre ekonomisk styrka än den som kom till uttryck i de ting jag nyss nämnde? Jag har velat sätta in hela denna diskussion i sitt internationella sammanhang. Att de borgerliga inte gör det är enligt min mening ganska uppseendeväckande. När arbetarrörelsen fört en kamp för den fulla sysselsättningen har i botten för vår kamp legat kravet på den enskilda människans trygghet, välstånd och valfrihet. Men vi har fört denna kamp så, att vi alltid försökt att placera in konjunkturpolitiken i den allmänna näringspolitiken och samtidigt som vi skapat sysselsättning för den enskilda människan även sökt öka landets effektivitet. Det är denna dubbla syftning: effektiviteten hos näringslivet och tryggheten för den enskilde, som legat till grund för den successiva utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken, av lokaliseringspolitiken, investeringsfondernas utnyttjande 0. s. v. Nu talas om en ny näringspolitik. Vari består det nya? Det nya består inte däri att vi nu har upptäckt den enskilda människans behov av trygghet. Det kravet har alltid funnits i vårt program. Det nya består inte däri att vi vill förena ett tillgodoseende av trygghetskravet för den enskilde med en effektivitetsstegring för hela produktionen. Nej, enklast skildrar man vari det nya består genom att ett ögonblick uppehålla sig vid den faktiska situationen inom vår ekonomi. Från oppositionens sida har sagts — det har kommit tillbaka i nästan alla anföranden här — att det nya ligger i att vi har börjat skälla på näringslivet. Kära vänner! Mycket skall man höra. Enligt oppositionen skäller vi på näringslivet för att vi vill ha fram en syndabock. Men det finns väl ingen människa som ett ögonblick drömmer om att någon svensk firma är så stor, att dess insatser i positiv eller negativ riktning kan påverka den internationella konjunkturutvecklingen. Denna är inte påverkbar vare sig av en enskild firmas positiva insatser eller dess misstag. Det finns ingen svensk firma som är så stor, att man kan göra den ansvarig för den internationella konjunkturutvecklingen. Men enskilda firmor och enskilda män inom näringslivet, kan givetvis göra sig skyldiga till att driva en i och för sig nödvändig strukturrationalisering på ett brutalt sätt. Jag har ingenting att ta tillbaka av kritiken mot det sätt på vilket Hägglund & Söner sköttes. Vi anser inte detta vara acceptabelt. Jag anser icke det sätt vara acceptabelt, på vilket Konstsilke AB i Borås sköttes. Den kritiken skall vi driva, och jag antar att även ni så småningom kommer att finna det opportunt att göra det. Det är riktigt att inte låta sådana ting passera utan att man påtalar dem. Men, ärade kammarledamöter, både Hägglund & Söner och Konstsilke AB är undantag från de regler som normalt gäller. I stora drag är händelseförloppet inom svensk industri bestämt av orsakssammanhang på vilka industrin inte har stora möjligheter att inverka. Vad som därvidlag har hänt är följande. Vi har fått en forcerad teknisk forskning. Denna tekniska forskning har i ökat tempo och med ökad styrka ändrat grunderna för vår produktion. Självfinansieringsgraden hos företagen över hela Europa har minskat. Men trots dessa minskningar hos de stora företagen i Europa kan de dra till sig till synes obegränsade kapitalbelopp, varigenom de har möjlighet att snabbt utnyttja den tekniska forskningens resultat. Mängder av handelshinder har reducerats eller tagits bort; vi har fått allt större marknader. Transportkostnaderna har undergått en kraftig reducering. Dessa fyra omständigheter är det som ligger bakom talet om att vi befinner oss i en ny ekonomisk situation. Och denna nya ekonomiska situation möter de borgerliga med påståendet att den svenska regeringen har gjort sig skyldig till en mängd misstag som drivit kostnadsnivån uppåt. Visst är vi mäktiga, men inte så mäktiga som herrarna tror! Vi skulle gärna vilja höra hur de borgerliga har tänkt sig detta. Vad är det i den svenska utvecklingen som speciellt har påverkat. de konjunkturdrag jag här skildrat? Man säger att det är stegringen av kostnadsnivån. Men vad har ni gjort för att minska kostnaderna? På vilka punkter har ni lagt fram förslag vilkas realiserande skulle ha inneburit något väsentligt i kampen mot kostnaderna? Det enda ni har föreslagit i dag är rundabordskonferensen. Herrarna har alltså ett program som löser det problem som alla världens nationalekonomer sysslar med, nämligen hur man skall förena stark produktionsstegring med stabilt penningvärde och full sysselsättning, och ni säger: »Tänk om regeringen hade följt det programmet, då skulle vi genast fått det bättre i vårt land.» Men ni vill inte för allmänheten tala om vari programmet består. Ni säger: »Samla oss i ett slutet rum så skall vi viska i era öron hur ni skulle ha klarat antiinflationskampen!» Tala nu om vari ert program för kampen mot inflationen består! Består det i att man skall skära ned bostadsbyggandet? All right, det kan man göra. Består det i att man skall minska industribyggandet? All right. Består det i att man skall kraftigt minska utgifterna för t.ex. skola, undervisning och vård? Skall man sänka skatterna samtidigt som man ökar vårdkostnaderna? Tala om vari ert program består och var inte blyga! Vid en rundabordskonferens är ni beredda att tala om det. Beror det på att ni innerst inne drömmer om att kunna sänka lönerna? Är det ert stora kampprogram, så förstår jag att ni helst. vill tala med oss privatim. Jag tror inte att svenska folket har känslan att lönenivån är abnormt hög och att det är på den punkten som man framför allt skall koncentrera sina ansträngningar. Nåväl, vi väntar med spänning. Om ni har ett program, så har ni två dagar på er att här lägga fram det. Vi skall då gärna diskutera det med er. Vad vi tror är nödvändigt att göra är följande. 1. Vi måste åstadkomma en förstärkning av den vetenskapliga och tekniska forskningens resurser. Vi måste skapa former för smidigare samarbete, i vilket tekniker, forskare, näringslivets företrädare och politiker möts och verk ligen får tillfälle att utnyttja framstegen. Vi har gjort ett trevande försök på den punkten. Jag är övertygad om att den nye ekonomiministern med kraft kommer att fullfölja de uppslag, som tidigare mera experimentvis har prövats. 2. Vi måste tillföra näringslivet mer kapital. Vi tror att det var riktigt att öka konsumtionsbeskattningen på det sätt som skedde i fjol och att tillföra näringslivet de medel som härigenom inflyter. 3. Vi tror att det är riktigt att den nya banken får möjligheter att använda investeringsfonderna och slussa över deras kapital till näringslivet. 4. Men vi tror också att det är nödvändigt att dessa nya institutioner, som alltså i stor utsträckning skall arbeta med skattebetalarnas och löntagarnas fonderade medel, får insyn och kontroll över att pengarna används på det sätt som bäst tillgodoser trygghetsoch effektivitetskraven. 5. Vi tror att det är nödvändigt att man vid planeringen av näringslivets utbyggnad tar hänsyn till de väldiga allmänna investeringar, som sker i fråga om bostäder, vägar, skolor, sjukhus, 0.S. V. Vi tror att man genom ett sådant samarbete mellan näringslivets och samhällets representanter, både på det statliga och kommunala planet, kommer att få till stånd ökad planmässighet. 6. Vi tror att det egentligen bara är samhället som kan bevaka att långtidssynpunkterna beaktas. Det är självklart — för att ta ett exempel i det förflutna — att atompolitiken i stor utsträckning måste finansieras av det allmänna. Vid lösningen av sådana problem räcker självfallet inte de enskilda företagens resurser eller möjligheter till planläggning. Detta är de olika punkter, efter vilka vi utarbetat vårt näringspolitiska program. Vi vill med andra ord utnyttja landvinningarna; vi vill inte bli utnyttjade. Vi vill vinna de större markna derna; vi vill inte bli deras offer. Vi måste ta på oss ansvaret att leda utvecklingen, så att vi inte överrumplas av förändringarna. Det är dessa satser som lades till grund för det förslag, som förelades den extra partikongressen, och denna kongress tog med ett helt annat allvar än vad som tyvärr varit fallet i andra kammarens debatt i dag upp den nya ekonomiska situation, i vilken vi befinner OSS. Möjligen hade det kunnat resas invändningar på vissa punkter och jag skall ge oppositionen tillfälle att här komma med dessa invändningar. Man skulle ha kunnat säga: Hittills har ni ju levat i ett samhälle, byggt på blandekonomins principer; ni har haft ett starkt näringsliv men ni har också haft en stat som med stigande styrka hävdat allmänhetens intressen. Skall det nu bli slut på de fördelar, som blandekonomin onekligen inneburit? Nej, säger jag och partiet säger detsamma. Men man skall inte tro att blandekonomin är någonting statiskt som inte kan förändras. Gränslinjerna mellan den ena och den andra partens intressesfärer har under årens lopp undan för undan förskjutits. De har förskjutits så, att det allmännas intressesfär undan för undan blivit större. Det betraktades som ett oerhört intrång i den enskilda intressesfären när 1932 års krispolitik lanserades. Dessa åtgärder har vi nu vant oss vid. För oss är det någonting naturligt, att de många medborgarnas önskningar ter sig allt viktigare, ju otryggare deras situation blir. Därför är det också naturligt, att den blandekonomi som finns 1967 är en annan än den blandekonomi som existerade 1932. Jag är fullkomligt övertygad om att den här gränsförskjutningen kommer att fortsätta. Vidare förutsätter blandekonomin ett förtroendefullt samarbete mellan parterna. Om de två parterna oförsonligt står i harnesk mot varandra, blir det mycket mycket svårt att över huvud taget få blandekonomin att fungera. Detta betyder inte att det bör råda ett konfliktlöst tillstånd; vi har olika intressen att bevaka. Staten har sina intressen — framför allt när det gäller trygghetsfrågorna — att bevaka, och det gör att intressemotsättningar mellan det enskilda näringslivet och samhället alltid kommer att föreligga. Men det gäller att finna formerna för ett konkret samarbete på områden, där det ter sig naturligt att man samarbetar. Jag har nämnt ett exempel: den tekniska forskningen. På detta område tror jag att det finns nästan obegränsade behov av och möjligheter till ett förtroendefullt samarbete mellan enskilt näringsliv och staten. Detta är precis de tankegångar som ni känner igen från Ernst Wigforss, som ju, liksom fallet är med oss nu, missuppfattades när han förde fram tanken på ett samarbete, där samhällets inflytande visserligen växer i takt med att behoven växer men där grunden ändå är en samverkan. Varenda gång en sådan här diskussion har tagits upp har vi mötts av precis samma argumentation, som präglade herr Wédens inlägg i dag: »Ni går till anfall mot näringslivet.» Det är precis samma argumentation som vi mötte 1932 och som vi mötte när arbetsmarknadspolitiken utbyggdes och när tjänstepensioneringen genomfördes. Kan ni inte hitta på någonting nytt? Man har på det sättet försökt att misstänkliggöra våra motiv. Vad vi för fram nu framställs som ett angrepp på näringslivet. Men investeringsbanken, forskningsinsatserna, den aktiviserade arbetsmarknadspolitiken och allt det andra kommer icke — var övertygade om det — att stjälpa näringslivet, utan det kommer liksom alla tidigare liknande åtgärder att utgöra ett stöd för ett. näringsliv som vill samarbeta med samhället. Men kära hjärtanes, säger ni, varför skall vi då rikta kritik mot näringslivet? Ja, det avstår vi verkligen inte ifrån. Samarbete betyder icke självuppgivelse. Vi måste säga ifrån när enligt vår mening det enskilda näringslivet icke iakttar vad vi anser vara Ssjälvklart, nämligen att visa respekt för varandras motiv och söka skapa möjligheter att komma i ett förtroendefullt samarbete. Vi kommer aldrig att lägga ner vår kritik mot sådana företeelser som Hägglundsaffären. Det vore orimligt att säga, att därför att vi vill samarbeta med näringslivet, så skall vi acceptera den metodiken. När vi upptäcker hurusom det från Industriförbundets sida riktas ohemula angrepp på vår EEC-politik — angrepp som fått ett låt vara svagt eko här i kammaren — är det självklart att vi inte accepterar detta, utan vi går till motanfall och talar om att detta är fel. I vår samarbetsvilja ligger icke att vi tar på oss anklagelser utan att bemöta dem, om de är oriktiga. Skulle vi utan vidare ha accepterat högerns vanvettiga utspel i ATP-frågan i föregående valrörelse, ett utspel som vi nu vet var ett uppslag av storfinansen? Skulle vi bara säga: Ja, det var ju en intressant information för den historiska forskningen? Nej, vi kommer att säga att de stora affärsmännen inte skall försöka leka politiker. Lika litet som vi är särskilt duktiga att sköta deras affärer lika litet eller ännu mindre kan de sköta våra. De känner inte till de förutsättningar och det ansvar under vilket politikerna arbetar. Eller skulle jag bara ha sagt: Det var intressant att höra att de stora företagen finansierar högerns och folkpartiets valkampanj. Nej, det är en upplysning, som vi självklart för vidare. Finns det någonting att dölja därvidlag, så får väl herrarna försöka göra det. Om investeringsbanken sade en av industrins ledande företrädare, herr Iveroth, att den var ett politiskt jippo — en väldigt fin karaktäristik! Det är klart att vi försvarar oss, när ett seriöst förslag för att lösa ett stort ekonomiskt problem behandlas på detta sätt. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Vi kommer att fortsätta angripa alla dessa ting precis på samma sätt som ni har rätt att angripa regeringen, när det gäller sådant som ni anser vara felaktigt. Men förutsättningen för ett vettigt samarbete mellan näringsliv och samhälle måste skadas av sådana här besynnerliga utflykter som näringslivet har företagit. Om man tror att vi skall sluta med kritiken därvidlag misstar man sig. Däremot kommer vi — hur mycket ni än försöker misstänkliggöra det — att vidhålla blandekonomins ledande: principer, ett samarbete mellan det enskilda näringslivet och samhället. Och jag är, herr Wedén, övertygad om att ifall vi lever och har hälsan och möts till en remissdebatt om tio år skall vi kunna konstatera, att ni då har totalförändrat er bedömning av dagens situation, precis som ni nu har totalförändrat er bedömning av tjänstepensioneringen.

Herr talman! Får jag först på denna begränsade tid säga, att jag uppskattar statsministerns mycket klara avståndstagande från den passus i ett nummer av socialdemokratiska ungdomsförbundets tidskrift som jag föredrog på förmiddagen. Statsministern säger att han tycker lika illa om angrepp av den typen som han tidigare gjorde om angreppen mot Wigforss och Sköld. Jag skall bara be att få tillägga, herr talman, att om det i de senare angreppen förekom angrepp av den typ som jag här talar om, så tycker jag också lika illa om dem. I ett annat sammanhang sade statsministern om Hägglund & Söner och Konstsilke AB — jag hinner inte gå in på att diskutera sakfrågan, andra i debatten kanske gör det; det finns åtskilligt att tillägga till vad statsministern sade — att dessa fall är undantag och inte alls typiska för näringslivet i dess helhet. Men, herr statsministern, därmed faller ju grunden bort för en mycket stor del av den kampanj mot svensk företagsamhet som ni och era anhängare bedriver under dessa dagar och kommer — är jag rädd — att fortsätta att bedriva under tiden fram till valet. Den relativt moderata hållning som statsminister Erlander intog, när han låt vara i korta drag skildrade blandekonomins «förutsättningar, stämmer helt enkelt inte med vad åtskilliga kretsar i hans eget parti anser riktigt. Detta är ett ytterligare exempel på den tilltagande spänning och splittring inom det socialdemokratiska partiet som statsministern vill förklara bort men som finns där på ett mycket utpräglat sätt. Vidare är det nödvändigt att rätta till några missförstånd. Herr Erlander råkade säga att vi inom folkpartiet motsatte oss investeringsbanken, och jag tror också han nämnde lokaliseringspolitiken m.m. i sammanhanget. Det gjorde vi inte. Men vi önskade att den nya banken med de nya kreditformerna skulle få en sund konkurrens. Och med anledning av uttalanden i det socialdemokratiska näringspolitiska programmet frågade jag nu regeringen: Betyder dessa uttalanden att socialdemokraterna uppger sin ståndpunkt, att den nya statliga banken skall ha den monopolställning beträffande dessa kreditformer som den enligt regeringsförslaget har. Herr talman! Statsministern sade att jag inte nämnde någonting om våra egna initiativ. Jo, det gjorde jag och jag skall be att mycket kort få upprepa detta. För det första talade jag om budgetplaneringen på längre sikt. Beträffande denna säger nu herr Erlander att socialdemokraterna under flera år framlagt långtidsberäkningar, och visst har socialdemokraterna gjort. detta. Men det har brustit i fråga om prioriteringarna och samordningen av de olika offentliga behoven, och därför har ni råkat in i sådana kriser som exempelvis den som präglar vårdsituationen. För det andra: Vad har ni gjort åt arbetskraftsbudgeten, som jag nämnde i samma andedrag? För det tredje: Vad har det blivit av skattereformen. Jo, bara en ständig förhalning. För det fjärde talade jag om rundabordskonferenserna, som herr Erlander nu ironiserade över. Han t.o.m. tillät sig säga att vi därigenom kanske försökt få något verktyg för att dämpa lönestegringarna i landet. Har dessa varit för stora frågade han? Nej, herr talman, med den prisoch kostnadsutveckling vi haft kan jag inte alls anse detta.

Därigenom skulle det finnas större utsikter till realinkomststegringar och en snabbare tillväxt av ekonomin än herr Erlander trodde vara möjligt. Det är alltså fråga om rena motsatsen till vad statsministern drog fram. Herr Erlander talade mycket om arbetsmarknad, trygghet m.m. Jag hinner inte med det förflutna, men nu finns det, såsom herr Bengtsson i Varberg och jag diskuterade tidigare i dag, en viktig och central fråga, en framförliggande reform av stor räckvidd, en reform vars angelägenhetsgrad understryks av yttranden från arbetsmarknadsstyrelsens chef, som funnit att många av dem som nu drabbas av arbetslöshet är oförsäkrade — det gäller alltså en allmän sysselsättningsförsäkring. I sitt anförande hade herr Erlander ingenting att säga om detta ytterli gare initiativ från vår sida. Jag måste gå förbi åtskilliga andra. När statsministern förklarade att det valprogram socialdemokraterna hade 1964 inte stred mot verkligheten utan att det i själva verket gått fortare med förverkligandet än väntat, vill jag hänvisa till en affisch som jag har framför mig från den socialdemokratiska valrörelsen 1964. På affischen talas om en allmän tandvårdsförsäkring, att sjukvården skall effektiviseras, om snabbt ekonomiskt framåtskridande och inte minst om 4 procent årlig produktionsökning. Jag rörde mig inte alls med ett enstaka år som statsministern ville göra gällande utan med en treårsperiod. Jag framhöll också att verkligheten inte »tämde med målsättningen i fråga om effektiv, full sysselsättning o. s. v. I själva verket framhålles i programmet att man vid sidan av en omställningsarbetslöshet inte skulle tolerera en enda Pprocent arbetslöshet. Hur har det gått med förverkligandet av detta? Det är mot denna bakgrund som jag har tillåtit mig att betvivla hållbarheten av det vi nu får höra om nya grepp och nya löften. Och det är mot denna bakgrund jag gjort gällande att — såsom jag tycker att jag tillfredsställande visat — initiativet glidit herr Erlander ur händerna.

Herr talman! Målet för regeringens politik har ju varit ett fast penningvärde och full sysselsättning. När man nu ser tillbaka på de senare årens utveckling och betraktar dagens situation, kan man fråga sig om det målet verkligen har uppnåtts. Nej, i själva verket känner många i arbetar-, tjänstemannaoch företagarhem stor oro och rädsla för att inte få behålla arbete och utkomstmöjligheter. Och detta beror i hög grad på att den politik regeringen fört inte har skapat stabilitet i samhällsekonomin. Vi har fått vidkännas kostnadsstegringar som minskat företagens konkurrenskraft och som åstadkommit luft i lönekuvertet, som herr Hedlund brukar säga. Det är alldeles onödigt, herr Erlander, att tala om att vi som tillhör oppositionen skulle anse att lönerna bör minskas. Det är inte fråga om det, utan det gäller att se till att man inte får luft i lönekuvertet. Herr Erlander avvisar åter tanken på en samling kring ett bord, runt eller fyrkantigt, för att komma till rätta med stabiliseringsproblemen. Efter den utveckling som skett med stigande priser och kostnader, ökade löneklyftor och en inflation som hårdast drabbat låglönegrupperna i samhället, är det då inte tid för en omvärdering även på den här punkten, herr statsminister? Är det inte på tiden att vi inser att det fordras ett samlat grepp och att både de politiska instanserna och arbetsmarknadens parter behöver komma tillsammans och resonera om sina intentioner samt försöka fina lösningar som bevarar de fria förhandlingarna och samtidigt ger oss ett fast penningvärde och en hög framstegstakt? Jag hinner inte nu ta upp alla statsministerns synpunkter, och statsministern kommenterade för sin del inte mitt anförande närmare. Men jag känner mig inte alls träffad av statsministerns kritik mot oppositionen för att inte ta upp de mera långsiktiga problemen. Jag har själv intresserat mig mycket för de problem som herr Erlander pekade på, t.ex. de oerhört stora strukturella problem som EEC möter när det gäller koldistrikten i Ruhrområdet och på andra håll. I den politiska debatten här i landet underskattar vi säkert de strukturella problem som kan möta oss själva. Jag tänker härvid på att våra råvarutillgångar under tidigare skeden har varit en mycket viktig faktor vid standardhöjningen. Jag är t.ex. övertygad om att olja och atomenergi stegvis kommer att ersätta vat .tenkraften och att vårt relativa för språng på malmoch vattenkraftsområdena kommer att krympa. Men jag är inte pessimist, utan ser optimistiskt på framtiden, även om jag tror att vi måste göra klart för oss att det försprång vi haft i hög grad har varit baserat på våra naturtillgångar och att detta försteg efter hand kommer att minska. Men det behöver inte alls betyda att vår standardstegring nu är slut. Jag framhöll också att forskningsoch utvecklingsarbetet kommer att spela en allt större roll. Vi måste vara beredda att satsa på kvalitet, på hög förädling av våra råvaror, på forskning och ny teknik. Detta är, sade jag, ett område där ett samarbete mellan stat och näringsliv är nödvändigt, ett samarbete som måste utbyggas och söka sig nya former. Jag vill gärna, herr talman, till sist i denna omgång ge statsministern ett erkännnade. I mitt inledningsanförande var jag mycket hård i min kritik och framhöll att man hade ett intryck av att regeringspartiet nu försökte — på samma sätt som då jordbruket 1966 sattes i skottgluggen och fick skulden för prisstegringarna — skylla på företagsamheten när det gäller regeringens egna misslyckanden. Jag är glad att kunna konstatera att statsministerns anförande på denna punkt väsentligt minskat mina farhågor. Om diskussionen kommer att föras i denna anda och inte i linje med vissa andra uttalanden från socialdemokratiskt håll — även från ett och annat statsråd — tror jag att vi har förutsättningar att kunna nå en lösning av de många samverkansproblem som föreligger mellan näringsliv och samhälle och även inom företagsamheten med de anställda och deras organisationer.

Herr talman! Jag har nu sex minuter på mig för att följa statsministerns slingrande vandring över årtionden och över olika politiska problem, men jag skall försöka göra så gott jag kan på den korta tiden. Åtskilliga av oss hade i går tillfälle att njuta av Krister Wickmans ansikte i TV-rutan, där han tryggt kramade pipan och talade om för svenska folket att den politiska nivån låg för lågt i vårt land. Drabbade inte hans kritik statsministern när denne nyss gjorde gällande att vi skulle ha olika neutralitetsbegrepp? Hur kan man komma med ett sådant påstående innan regeringen ens själv klarlagt vilket neutralitetsbegrepp som den vill hävda? Vi inom oppositionen fick även kritik för att vi inte ville föra en principiell debatt. De av kammarens ledamöter som var närvarande under mitt anförande kan bekräfta att det var ett i hög grad principiellt inlägg i vilket jag försökte hyfsa en svår ekvation. Jag misslyckades tydligen, vilket jag beklagar. Vi för »en kraftfull politik och vi har en enhetlig åskådning», säger statsministern, och tillägger sedan: »åtminstone något så när» — en reservation som var välbefogad. Sedan går statsministern tillbaka till 1930-, 1940 och 1950-talen och frågar var vi i dag skulle ha stått, om politiken hade letts av en »initiativlös opposition». Ja, det är inte lätt att säga. Jag tror dock inte att skillnaden skulle ha varit så stor, men vi skulle i varje fall i dag ha haft ett betydligt bättre konsoliderat näringsliv som hade skänkt större trygghet för de anställda än vad de i dag har. Jag tycker uppriktigt sagt att den politiska debatten skulle vinna på att statsministern slutade med att uppträda som efterklokhetens obestridlige mästare. »Allt vad du gör, gör jag bättre än du gör, och allt vad du kan, kan jag bättre än du» — det har varit statsministerns motto i alltför många debatter. Hänvisningarna till de stora bekymmer som man har i Runhr, till arbetslösheten i England och till alla de omställningsproblem som karakteriserar världens utveckling var i och för sig onödiga — de problemen är vi alla medvetna om. Vi vet också att vi får bekymmer här hemma när konjunkturen viker utomlands. Jag underströk tidigare i dag hur nära invävt i den europeiska ekonomin det svenska näringslivet är, och det är just därför som vi kräver, att det svenska näringslivet skall vara så rustat att det kan klara de omställningssvårigheter som tid efter annan dyker upp. Men kostnadsläget ägnade statsministern inte många ord åt. Eftersom kostnadsläget i dag är det allt överskuggande problemet inom den svenska industrin, hade det varit värdefullt om statsministern hade försökt lämna något recept för att lösa denna verkligt svåra och betydelsefulla fråga. I stället talade statsministern om »vår kamp mot sysselsättningen» — det är alltså inte bara jag som kan göra mig skyldig till felsägningar. De siffror från Faxéns utredning som jag återgav vidhåller jag. Jag kan inte gå in på dem alla, men vill framhålla — jag har tabellen framför mig och det går bra att kontrollera uppgifterna — att de svenska arbetskostnaderna per produktenhet inom industrin från 1964 till 19653 ökade med 4,7 procent. I västeuropa var motsvarande ökning i genomsnitt 4,4 procent. Från 1965 till 1966 var ökningen i Sverige 5 procent, i Västeuropa i övrigt 1,7 procent. Men särskilt intressant är att de stora, modernt utrustade industriländer som vi i dag har att konkurrera med i allt större utsträckning, nämligen Förenta staterna och Kanada, ligger väsentligt lägre och visar en betydligt bättre trend än den som siffrorna anger för Sveriges del. Vi »skäller» inte på näringslivet — vi har bara pekat på vissa avskräckande exempel, säger statsministern. Men den kampanj som bedrivs runtom i landet och som präglade septemberdebatterna kan väl inte ha gått statsministern spårlöst förbi. Om statsministerns yttrande skall uppfattas som ett avståndstagande från den kampanjen hälsar vi alla, oavsett parti, detta med tillfredsställelse. Men vi frågar oss varför statsministern inte har begagnat alla de tillfällen som stått honom till buds att offentligen — i TV eller på annat sätt — ta avstånd från den i många hänseenden oerhörda kampanjen mot herr Wallenberg. Statsministern gjorde det nyss då det gällde en tidningsartikel, men han borde ha kunnat göra det generellt. Det finns obestridligen moment i fallet Hägglund & Söner som kan kritiseras. Men innan man kritiserar så hårt som man gjort skall man sopa rent framför sin egen dörr. Staten har inte använt de insynsmöjligheter som stått till förfogande, och myndigheterna har ett mycket stort ansvar för vad som skett i fallet Hägglund & Söner. Detta föredrar man att tala tyst om, men det bör föras in i debatten. »Vi inom socialdemokratin har ett program», säger statsministern — ni har inget. Jo, herr statsminister, vi har redovisat ett program. Jag har gjort det från den här talarstolen vid åtskilliga tillfällen, och i dag har jag pekat på vissa betydelsefulla åtgärder som borde vidtagas. Men vad innehåller det socialdemokratiska programmet? Det heter där att man skall stödja vetenskap och teknisk forskning — det är precis vad jag förordade. Man skall höja skatterna — det är precis vad jag sade att man inte skall göra, men det är tydligen fortfarande huvudreceptet. Den nya banken skall lösa alla problem — men banken löser inga problem, herr statsminister. På alla övriga punkter som statsministern angav — att planeringen skall ta hänsyn till de allmänna investeringarna, att man skall bygga på samarbete och förtroende, att regeringen har till uppgift att leda utvecklingen — råder det inga delade meningar. Frågan är bara: Hur långt skall regeringen leda utvecklingen? Var går gränsen mellan den dirigering, som man på socialdemo kratiskt håll talar för, och den som vi anser vara riskabel för det svenska näringslivet och för de anställdas trygghet och sysselsättning?

Herr talman! I mitt tidigare anförande tog jag upp den växande arbetslösheten och de ökande inkomstklyftorna, och jag ställde två frågor till regeringen som jag tror är mycket väsentliga. Den första var om regeringen delar uppfattningen att arbetslösheten och låginkomstproblemen väsentligen är följder av en långsiktig strukturell utveckling i samhället. Den andra frågan gällde vilka huvudsakliga åtgärder som regeringen mot denna bakgrund avser att vidtaga för att säkra full sysselsättning och för att bidra till en lösning av låglöneproblemet. Statsminister Erlander har inte givit något direkt svar i sitt anförande men kanske ett indirekt. Tyvärr var det svaret negativt. Statsministern vill tydligen inte förstå betydelsen av dessa frågeställningar. Han säger: Vi kan inte acceptera den arbetslöshet som vi nu har. Nej, det kan vi självfallet inte. Men då måste vi göra väsentligt mera för att avskaffa den och framför allt för att se till att det inte blir en ökad arbetslöshet. Jag vill erinra om att arbetsmarknadsstyrelsen räknar med att vi efter nyår riskerar att få en arbetslöshet på 75 000 man och att det måste skapas beredskapsarbeten och platser på omskolningskurser för 100 000 man i vinter. Statsministern anser att sysselsättningssvårigheterna är att hänföra till den vikande internationella konjunkturen. Delvis är det riktigt. Men jag tror att arbetslösheten i vårt land för närvarande väsentligen beror på långsiktiga strukturella tendenser i utvecklingen. Därför krävs det också andra lösningar än dem som nu tillämpas för att komma till rätta med denna arbetslöshet. Man kan inte — som herr Erlander mycket riktigt sade — lösa 1970 talets problem med 1950-talets politiska metoder, men den nya politik som krävs på 1970-talet hade han ingenting att säga om. Herr Erlander begärde i sitt anförande omdömen om det näringspolitiska program som hans parti antog på sin extrakongress. Det är bra att skaffa sig ett näringspolitiskt program — även andra partier har det — men det avgörande är naturligtvis programmets innehåll. En hel del punkter är bra, men som helhet är det socialdemokratiska programmet för näringspolitiken otillräckligt. Det bygger på samma huvudlinjer som tidigare: samarbete med storfinansen för att lösa problemen. Programmet tar upp många frågor men ger ingen riktig lösning av dem. Inte heller efter genomförandet av detta program får löntagarna något väsentligt ökat inflytande, otryggheten kommer att finnas kvar och låginkomsttagarnas problem kommer inte att vara lösta. Orsaker härtill och samtidigt brister i programmet kan jag sammanfatta i några punkter: För det första är frågan om löntagarnas inflytande otillräckligt behandlad. Enligt vår mening måste de arbetande inom näringslivet ha bestämmande inflytande över drift, investeringar och ekonomisk planering. För det andra betraktas arbetslöshet och inkomstklyftor väsentligen som konjunkturfenomen. Alltså kan man inte lösa dessa frågor, eftersom det är strukturella långsiktiga tendenser som är avgörande för utvecklingen. För det tredje begränsar man sig till insyn i stiftelser, lokaliseringsföretag o.s.v. Insyn är bra och nödvändig, men den är inte tillräcklig utan måste kompletteras med beslutanderätt för samhället och löntagarna i investeringsprocessen och produktionsprocessen. Vi måste få en verklig planering av ekonomin. För det fjärde tror man att en effektiv näringspolitik kan föras även om Sverige blir anslutet till västeuropeiska marknaden. Detta anser jag vara fel. Det avgörande i detta sammanhang är verkan av Romfördragets regler om fri rörlighet för arbetskraften, fri etableringsrätt, fria kapitalrörelser, en gemensam skatte-, social-, arbetsmarknadsoch näringspolitik o.s.v. Vi blir inte, efter en anslutning till EEC, fria att föra den politik vi önskar. Att det blir inskränkningar i självbestämmanderätten har statsminister Erlander också erkänt här. Dessa inskränkningar blir enligt vår uppfattning så stora, att det blir mycket svårt att föra en riktig näringspolitik. För det femte begränsar man sig i det socialdemokratiska programmet till att försöka reformera det kapitalistiska näringslivet. Men på det sättet klarar man inte problemen. Gentemot den borgerliga kritiken vill jag å andra sidan anföra, att det i många stycken inte är några märkliga saker som står i programmet. Även en borgerlig regering skulle tvingas genomföra en hel del av dessa punkter och så görs också i många länder som nu har borgerlig regering. Den väsentliga fråga vi diskuterar här rör relationerna mellan samhället och näringslivet. Detta problem är helt avgörande. Det finns i alla länder och för alla partier. De politiska partierna och klasserna har olika uppfattning om formerna för dessa relationer och om i vilka klassers intressen den samhälleliga politiken skall utformas. Herr Erlander gjorde en hänvisning till Ernst Wigforss. Jag vill erinra om vad Wigforss sade i våras i en intervju för tidskriften Konkret, som jag tycker är mycket belysande. Han sade: » Vad jag önskar — även om man ju kan säga att det är det minst praktiska av allting — är en klar deklaration att vi vidhåller att vi vill omdana hela samhället. Den fortsättningen kan inte ge resultatet i en handvändning. Men jag tror att tiden är inne för att bryta igenom gränsen för den allmänt godkända välfärdspolitiken.» Det är just detta jag tror att socialdemokraterna måste göra: Bryta igenom gränsen för den s.k. blandekonomin och börja övergången till en planerad ekonomi i vårt land.

Herr talman! Jag trodde att jag genom den allmänna uppläggningen av mitt anförande hade gett herr Hermansson svar på frågorna. Det är riktigt att jag inte uttryckligen angav att vi naturligtvis inom partiet betraktar de stora skillnaderna mellan inkomstgrupperna i vårt land som någonting utomordentligt allvarligt.

När frågan gäller vad som kan göras för närvarande är väl svaret det som jag redan har lämnat: Vi måste driva en fullsysselsättningspolitik som omfattar hela näringslivet men som får koncentreras framför allt på att möjliggöra t.ex. omskolning från låglöneyrken till höglöneyrken. Det var ett genombrott för den tanken när regeringens arbetsmarknadsproposition för ett par år sedan möjliggjorde omskolning även av personer som inte är arbetslösa utan sysselsatta inom låglönegrupper. Någon annan metodik än omskolning, vidareutbildning och ett energiskt drivande av den fulla sysselsättningen har vi kanske inte just nu — förutom natur ligtvis att varje socialt framsteg är ett steg som leder i rätt riktning. Till dem räknar jag exempelvis att vi har brutit ned de ekonomiska barriärerna på utbildningsväsendets område. Det är många ting som man skulle vilja tala om i detta sammanhang när det gäller hur socialpolitiken och kulturpolitiken verkar i den riktning som även arbetsmarknadspolitiken försöker följa. Jag skall inte ta upp tiden med dem, men jag vill energiskt värja mig mot påståendet att vi skulle ha visat oss ointresserade av det som vi många gånger betecknat som en av de verkligt allvarliga frågorna. Herr Hermansson bör nog vara försiktig med att citera herr Wigforss. Den näringspolitik som vi nu förordar ligger såvitt jag förstår helt i linje med Wigforss” stora tal år 1932, då han förmådde partiet att lämna den dogmatiska inställningen till exempelvis socialiseringsproblematiken, medan herr Hermansson alltjämt är insnärjd i sina fördomar. Jag tror inte att det finns mycket i den nu förda politiken som man inte direkt kan läsa ut såsom en konsekvens av de tankegångar som Wigforss då bröt igenom med och fick partiet att acceptera. Det är också en intressant fråga i vad mån blandekonomin ger oss möjligheter till sådana inbrytanden i klasssamhället som Wigforss talar om. Jag vet inte om inte heller Wigforss har observerat att blandekonomins gränser ständigt förskjuts och att den blandekonomi som vi har i dag inte är densamma som för tio år sedan, men med tanke på hans otroliga vitalitet och skarpsinne betraktar jag det som helt uteslutet att han inte har uppmärksammat det förhållandet. Beträffande de övriga inläggen är det väl inte mycket att tillfoga. Här skildras den statliga banken såsom ett monopolföretag. Men avsikten är ju tvärtom att bryta ett affärsbankernas monopol. Det är meningen att vi skall kunna skapa en mer konkurrensbetonad kapitalmarknad än den vi har. Man skall inte bara vara hänvisad till ett fåtal affärsbanker, utan det allmänna skall också ha en möjlighet att t.ex. genom investeringsbanken vara med om att lämna krediter. Mer kan man väl inte ställa saken på huvudet än när man skildrar den på det sätt som man har gjort här. Det sägs att det också finns privata banker som vill starta en investeringsbank. Låt dem då lämna in en oktrojansökan och låt oss pröva den! Det finns väl möjligheter för dem, om de verkligen vill satsa kapital. Om de vill arbeta på samma sätt som investeringsbanken bör vi åtminstone kunna få in en ansökan från de privata bankerna, innan ni utan vidare påstår att den är dömd att bli avvisad. Vi har med andra ord skapat denna investeringsbank av de skäl som jag har redogjort för: för att ha möjlighet att flytta över kapital till ett näringsliv som när det gäller långsiktiga projekt behöver en sådan institution. Jag kan inte se annat än att detta är ett sätt att göra kapitalmarknaden mera konkurrenskraftig än den varit tidigare. Vidare frågade jag efter de recept som ni har mot prisstegringarna. Kammarens ledamöter har ju själva hört det — fanns det en enda sak som verkligen skulle ha betytt någon som helst förändring i god riktning, d.v.s. i prisstabiliserande riktning? Jag skrev upp vad herr Wedén föreslog. Han ville bl.a. ha en långtidsplanering av budgeten. Det försöker vi ju göra. Men de som är mest oroade av långtidsplaneringen är mittenpartierna, som energiskt värjer sig mot varje vårt försök att placera in deras äskanden, deras önskelistor på samhället som de utan några prioriteringar kommer vräkande med. Men det kostar så och så mycket, meddelar vi. Om två år kostar det så och så mycket och om fem år beräknar vi att det kostar så och så mycket. »Men vi skall ju bara tala om årets budget», svarar ni då. Jag betonar än en gång att det är ett utomordentligt framsteg om ni har nyktrat till på den punkten och menar allvar med att acceptera regeringens önskemål om en mera långtidsplanerad politik. Beträffande arbetskraftsprognoser vill jag säga att vi har engagerat landets främsta expertis för att få fram vederhäftiga arbetskraftsprognoser på punkt efter punkt. Det skulle kunna staplas upp här, herr doktor och talman, uppräkningar av hur man exempelvis på medicinskt håll grundligt misstog sig på olika områden och att det faktiskt var politikerna som visade den bättre insikten om vilka välfärdssamhällets behov skulle komma att vara; det visade sig att den medicinska expertisen underskattat behovet av läkare, av tandläkare, av sjuksköterskor etc., hela långa raden. Vi har verkligen ansträngt oss för att skaffa fram prognoser och för att få beräkningarna att gå ihop. Men det är inte lätt att säga något om framtiden, inte ens om man är en aldrig så god kännare av nuets behov. För att kunna göra en riktig prognos för framtiden fordras också att man har en vision av denna framtid och av vilka behov som då kommer att finnas. I den mån expertisen inte har den visionen blir prognosen vilseledande. Skattereformen var det tredje som herr Wedén tog upp. Tror verkligen herr Wedén att införandet av momsen skulle lösa vårt inflationsproblem? Det skulle vara oändligt roligt att få reda på hur det skulle gå till! Jag kan förstå honom om han säger att den skulle kunna göra det lättare för oss att exportera, men är det möjligt att lätta exportindustrins bördor utan att samtidigt höja priserna på praktiskt taget alla varor? Är det möjligt att göra det? är det inte i stället så, att man kanske rent av ställs inför ett val — och det kanske snabbare än herr Wedén tror: Är vi beredda att ta en prisstegring för att stödja exportindustrin? — Ja, så underligt är livet. Inte är momsen något särskilt effektivt instrument i kampen mot inflation och mot prisstegringar. Så gällde det rundabordskonferensen. Rundabordskonferensen skulle av herr Wedén användas, icke för att pressa lönerna — nej! — men för att ge garantier till löntagarnas organisationer, att under de och de förutsättningarna skulle det inte bli några prisstegringar. Men hur skulle dessa garantier se ut? Det skulle verkligen vara intressant att få veta. Var inte blyg, herr Wedén, utan tala om för oss vad det är för garantier som löntagarna skulle få för att avstå från sina lönekrav. Til syvende og sidst vidimerade herr Wedén min bedömning, att vad man vill ha rundabordskonferensen till är för att pressa lönenivån. Det er det hele, jag upprepar ännu en gång detta vackra danska ordspråk. Icke något av dessa ting skulle ett ögonblick ha fört oss närmare ett resultat i kampen mot inflationen. Men ändå framför oppositionen i anförande efter anförande anklagelser mot regeringen för att vi förstört penningvärdet, utan att man själv har något recept att komma med. Nej, herr Wedén, livet är visserligen som jag sade komplicerat men inte så komplicerat att det skulle vara omöjligt att komma med någonting. Vi har de faktiska förhållandena. Vi har bostadsbyggandets storlek, vi har industrins investeringar, vi har försvaret, vi har de andra statliga utgifterna, vi har människornas krav på en stigande lönenivå, vi har låglöneproblemet. Det är de komponenter, av vilka en ekonomisk politik skall flätas samman. "Dessa komponenter vill vi alla behandla så att vi tillfredsställer våra ambitioner. Vad det här är fråga om är inte någon fingerfärdighet när det gäller skat ter, arbetskraftsprognoser eller andra i och för sig intressanta ting. Vad det är fråga om är huruvida vi är beredda att göra en avvägning av bostadsbyggandet, industrins investeringar, försvaret, det allmännas utgifter i övrigt och människornas löneanspråk på ett sådant sätt att ekvationen går ihop. Är vi beredda att göra detta? Då bör man inte gå till folk och säga att vi skall på allvar ta upp kampen mot vårdkris och allt sådant, utan att man samtidigt talar om för dem att det kostar pengar. Vi skall inte leka med tanken på att med hjälp av allmänna skattesänkningar betala kostnaderna för de reformer man vill åstadkomma. Det gör vi inte nu, säger herr Wedén. Nej, men tänk hur många gånger ni tidigare har gjort det. I den långtidsutveckling ni skildrar i mittenprogrammet behandlar ni just denna situation. Där framkastas mängder av önskemål utan någon prioritering och samtidigt för ni ett resonemang kring möjligheterna till skattesänkningar. Så länge ni håller på med denna politik har ni inget bidrag att lämna till kampen mot inflationen. Denna kan inte föras med andra medel än sådana som leder till en balanserad ekonomi. Allt det andra är, när det gäller prisstegringarna skäligen ointressant. Jag upprepar: Trots att ni hållit på hela förmiddagen med undantag för den långa tid jag själv har talat har ni icke kommit med ett enda recept, med vars hjälp ni skulle kunna klara kampen mot inflationen bättre än vi har gjort. Och vi har handlat ungefärligen på samma sätt som alla andra länder. Låt mig göra en enkel jämförelse. Alla länder i Europa som har mindre prisstegring än Sverige har också lägre produktionsökning. Alla länder som har en högre produktionsökning än Sverige har också en större Prisstegring. Säger det ingenting om vari problemet ligger? Det ligger i våra ambitioner och i vår villighet att låta människorna vara med om att solidariskt betala för vad realiserandet av våra ambitioner kostar. Det var ett fint program som vi framlade i »Resultat och Reformer», men det var inget program i vilket angavs en bestämd tidpunkt. Till protokollet vill jag gärna läsa in några rader ur detta program: »Vi kan inte idag ange exakt när och hur olika här preciserade reformer skall genomföras. Takten i förverkligandet av vårt reformprogram bestämmes av snabbheten i det ekonomiska framåtskridandet och av styrkan i solidariteten mellan medborgarna. Men vi avstår inte från att ställa kraven även om deras förverkligande idag är oförenligt med nu tillgängliga resurser. Vi satsar på framtiden och dess möjligheter — på fortsatt välståndsstegring och ökat utrymme för samhällsinsatser. Vi tror på den framtid vi själva bygger.» I sammanfattningen säger föredraganden att det kan sägas att skriften är avsedd att behandla en tidrymd som sträcker sig över resten av 1960-talet och några år därutöver. I detta 10-årsprogram finns det nu, tre år efter dess antagande och då vi haft två år på oss att genomföra det, vissa punkter som ännu inte blivit realiserade. Låt oss få denna diskussion om åtta år, herr Wedén, om vi lever och har hälsan! Jag är ganska Öövertygad om att även herr Wedén då måste medge att det var ett program som på varje punkt blev genomfört. Det har sagts att jag har tagit avstånd från kampanjen under debatterna med högern och folkpartiet den 15 och 17 september. Jag är angelägen att säga att jag inte på någon punkt har tagit avstånd från denna kampanj. Jag har sagt, och jag vidhåller det, att blandekonomin förutsätter ett nära samband mellan näringsliv och samhälle. Men detta nära samband förutsätter också rent spel från andra sidan. I det ögonblick då man träder över gränserna — och jag nämnde en rad exempel: i Hägglundsaffären, Konstsilkeaffären, ATP-ingreppet o. s. v. — kommer vi att påtala det precis som ni gör mot oss. Jag är övertygad om att det inte fanns några sådana övergrepp som inte var grundade på något av de sex övertramp från näringslivet som jag påtalade. Jag har ingenting att ta tillbaka; däremot tar jag bestämt avstånd från den nidbild av socialdemokratiska partiets verksamhet som ni tydligen trott på själva. Men det behöver ni inte göra från och med i dag — jag antar att jag har klargjort precis hur det förhåller sig. Det är inte bara jag som tycker att ni är utan hållning och program.

Men de borgerliga partierna ger inte något imponerande intryck som opposition, ännu mindre som en potentiell koalitionsregering.» Jag instämmer helt i den liberala tidskriftens omdöme.

Herr talman! Jag har inte sagt att socialdemokratin är ointresserad av låginkomstproblemet och sysselsättningsfrågorna. Man har inom det socialdemokratiska partiet ett helt annat intresse för dessa problem — det vill jag gärna intyga — än man har inom de borgerliga partierna. Därför hoppades jag också på att här få en diskussion om dessa avgörande frågor. Det socialdemokratiska partiet har haft en extrakongress, om vars betydelse det har talats i flera inlägg. Framkom vid denna extrakongress inga för slag till lösning av dessa två huvudproblem i svensk politik? Herr Erlander svarade att vi måste driva den fulla sysselsättningens politik, utveckla omskolning och vidareutbildning. Ja, det är riktigt. Jag talade själv mycket om omskolning och vidareutbildning i mitt första inlägg i debatten. Men vad innebär i övrigt »fullsysselsättningspolitik»? Det är ju det vi skulle diskutera. Om arbetslösheten i avgörande stycken är ett resulat av en strukturell utveckling och inte bara är att hänföra till en nedgång i den internationella konjunkturen, något som statsministern hävdar, då kan man inte klara den med hittills använda medel. Det är detta som statsministern inte vill förstå. Jag tror att det är nödvändigt att regeringen på den punkten börjar intressera sig för de synpunkter på den frågan som jag sökt föra fram i debatten. Herr Erlander menade att jag borde vara försiktigare när jag citerade Ernst Wigforss. Vad Wigforss uträttade 1932, sade statsministern, var att bryta med socialiseringsdogmatiken i det socialdemokratiska partiet. Statsministern menade, att den politik som regeringen nu för, är en direkt fortsättning på den Wigforsska politiken. Men då är det ju märkligt att herr Wigforss är rätt kritisk mot regeringen i dessa stycken. Jag vill fortsätta med att läsa upp resten av det citat, som jag började på i mitt första inlägg. Herr Wigforss talade om att det var nödvändigt att bryta igenom gränsen för den allmänt godkända välfärdspolitiken, d.v.s. det som för närvarande kallas blandekonomi. Han skrev: »Den gränsen kan anses markerad av två förbud.

Herr talman! Det var en anmärkhingsvärd skillhad på tonfall mellan olika delar av statsministerns anförande. När han svarade herr Hermansson lät det snällt och nästan ljuvt, men när han svarade mig steg rösten påfallande. Jag vet inte om det berodde på att argumenten blev svagare. Det ligger i varje fall i linje med en felsägning som statsministern gjorde i sitt föregående anförande, när han plötsligt talade om regeringspartierna. Jag hoppas att denna skillnad i tonläge inte indikerar att herr Hermanssons parti nu räknas som sådant. För övrigt blev statsministern litet väl karikatyrmässig i sitt svar. Statsministern säger först: Ja, se centerpartiet och folkpartiet, de har lagt fram stora önskelistor. Ett par minuter senare redogjorde statsministern för vad — om jag fattade honom rätt — föredraganden sade på den socialdemokratiska partikongressen. Det var just en önskelista som skulle genomföras under många år framåt. Men, herr talman, det sade man inte på de socialdemokratiska vaälaffiseherna, utan där framstod detta onekligen som ett valprogram för den förestående perioden. Det är där felet ligger. Ett enda ord om lönéefrågorna. I det avsnittet var statsministern verkligen karikatyrmässig. Är det så svårt att förstå, att om man vill ha en lugn avtalsrörelse och om man vill ha återhållsamhet från löntagarorganisationerna, så måste man ge dem en i själva avtalsmekanismen inbyggd garanti för att de inte skall förlora på det. En garanti för att deras återhållsamhet leder till bättre reallöner och inte till sämre. Det kan ju inträffa oväntade prisstegringar t.ex. på grund av den internationella utvecklingen. Till sist, herr talman, några ord om planeringen framåt. Jag skulle kunna ta många exempel, men nöjer mig med att fråga: Vem är det som drivit på hårdast när det gäller planeringen framöver på bostadsområdet — är det regeringen eller är det vi? Statsministern säger: Trots ett uppbåd av en hel serie av de allra förnämsta experterna har vi inte kommit längre än vi gjort. Om regeringen trots detta uppbåd av de allra förnämsta experter inte kan nå ett annat resultat än att man får ett samhälle med de prisstegringar, den bostadsbrist, den vårdkris och alla de andra brister som vi har, då blir min slutsats, att experterna behöver en annan arbetsledare.

Herr talman! Statsministern tog på nytt upp frågan om rundabordsöverläggningarna. Jag vill gärna säga att utformningen av det förslag, som centerpartiet först av alla lade fram, kanske delvis måste bli en annan. Vi är beredda att pröva formerna för överläggningen. Men det är litet märkligt, herr statsminister, att man från regeringens sida efter alla de misslyckanden vi kan konstatera fortfarande ställer sig avvisande till tanken att söka sig fram till nya och mer samlande lösningar. Vad har hänt under senare år? Herr Sträng brukar ibland tala om att man med hänsyn till produktivitetsökningen inte kan höja lönerna med mer än 6 procent, om man inte skall få prisstegringar och en fortsatt inflation. Och så blir det lönehöjningar på 10 procent; det blir luft i lönekuverten, och in komstklyftorna mellan grupperna ökar. Om man år efter år kunnat konstatera detta, är då inte tiden inne att söka sig fram på nya vägar? Det är väl uppenbart, att man måste ha en mer samordnad lönerörelse, om man skall kunna ge välmotiverade förbättringar särskilt åt låginkomstgrupperna. Men går det att klara dessa problem utan att de politiska instanserna och arbetsmarknadens parter har diskuterat igenom problemen och vet litet mera om varandras intentioner? Jag tror inte att man, om man vill lösa detta problem, kan räkna med att politikerna och företrädare för arbetsmarknadens parter skall samlas i olika rum. Jag ställer än en gång frågan: Varför skulle vi ändå inte efter alla dessa år av misslyckanden kunna pröva en ny form? Varför skall vi gå den väg som Arne Geijer antytt — att avtalsfriheten måste naggas i kanten? Det alternativet bör man väl ändå inte pröva, innan man undersökt möjligheterna att komma fram på andra vägar. Låt mig sedan säga, herr statsminister, att vi måste lösa trygghetsfrågorna. Vi är överens härom principiellt. Det viktigaste i detta avseende är givetvis att vi ser till att företagen får möjligheter till en lönande produktion; därmed förebygger vi arbetslösheten. Jag upprepar, herr statsminister, kravet i mitt inledningsanförande: Sänk räntan omedelbart! Det är en åtgärd som genast skulle lätta läget för företagen och även minska byggnadsoch hyreskostnaderna, som nu gör att många familjer inte har råd att hyra en bostad. Genomför också snarast den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, som centern först av alla partier redan år 1963 aktualiserade.